Fru talman! Herr Börjesson i Falköping sade att det ännu så länge bara föreligger ett regeringsförslag till finansiering av barnstugeutbyggnaden. Låt oss då hoppas på en finansiering, som inte som den föreslagna skulle innebära att kommunerna själva på sikt får betala hela kostnaden och mer än så. Jag skulle också vilja upprepa min förhoppning om att det trots allt skall visa sig finnas resonans också här i kammaren för en familjepolitik som innebär valfrihet inte bara för barnen och för föräldrarna utan också för kommunerna när det gäller fördelningen mellan daghem, familjedaghem och andra vårdformer.

Fru talman! Vi har kanske ibland i kammaren observerat att statsministern är en smula nonchalant med sina sakuppgifter. Den iakttagelsen kunde vi nog göra i dag också, när statsministern talade om innebörden av förbudet i gällande lag, brottsbalken 19:10, om tagande av utländskt understöd. Paragrafen gäller faktiskt inte bara understöd som ges av främmande stat, som han antydde; den gäller också understöd som ges av enskilda som förutsätts handla i denna stats intresse. Den som ger understödet kan vara en svensk som har sympati för den främmande makten och gör uppoffringar för att gagna vad han anser vara dennas intresse. Statsministerns tolkning var alltså inte korrekt. Det kanske är betecknande att när statsministern är ute på hal is, är osäker, så uttalar han sig med större självsäkerhet än vanligt. Det ena kanske sammanhänger med det andra. Så vill jag göra en reflexion till i detta sammanhang — alltså i ett ämne som jag i övrigt skall lämna. De socialdemokratiska pengar som överförts till Finland och som lämnats från Metall i Sverige kan väl partiet i alla fall inte avsäga sig ansvaret för, eftersom pengarna lämnades till det socialdemokratiska partiet enligt protokoll. Man kan alltså inte ha varit ovetande om dem i partiet — eller bör i varje fall inte ha varit det. De ingick ju i alla fall i det som togs om hand på Arlanda. För att ta ett språng över till ett helt annat ämne vill jag, fru talman, säga att vi i denna kammare i eftermiddag, som ofta tidigare, har kunnat lyssna till fru Thorssons sakliga och korrekta — såvitt jag förstår — redogörelse för nedrustningsarbetet i Genéve. Det är alltid ett nöje att få lyssna till henne och, i den mån det är möjligt, kunna verifiera hennes iakttagelser och synpunkter. Herr Åsling — en annan ledamot av nedrustningsdelegationen —- kom emellertid omedelbart efter fru Thorsson i talarstolen, och hans inlägg innehöll en passus som gör att jag ser mig föranlåten att fråga vad han egentligen åsyftade. Enligt herr Åslings inlägg skulle det finnas anledning att ompröva inställningen till kärnvapenfria zoner. Vi vet att en kärnvapenfri zon för Norden har begärts — inte direkt men ofta på andra vägar — från rysk sida, och vi är väl heller inte i tvivelsmål om syftet. Det är att få Danmark och Norge att komma ur NATO-greppet. Vi vet också att en kärnvapenfri zon i Norden skulle vara ganska meningslös, om den topprustade — det finns väl inget annat så rustat område i denna del av världen — Kolahalvön lämnades utanför en kärnvapenfri zon. Men det är väl ingen som tror att ryssarna på minsta sätt skulle vara intresserade av att låta den delen av Sovjetunionen ingå i en zon av detta slag. Därmed vore en sådan ganska meningslös, något som även förre utrikesministern Undén gång på gång påpekade. Vidare vet vi att en kärnvapenfri zon ofta förenas med garantier — positiva eller negativa — från supermakternas sida, och sådana garantier anser vi ju uteslutna med hänsyn till vår svenska neutralitetspolitik. Vi har svårt att tro att herr Åsling eller någon annan representant för centerpartiet skulle vilja vara med om något avsteg på den punkten. Det är därför jag ställer frågan vad han egentligen menar. Så skall jag be att få gå över till det nu framlagda förslaget om vidgning av frioch rättigheter. Det är väl delvis också, herr Johansson i Trollhättan, tillkommet såsom ett resultat av den opinionsrörelse som framkom i samband med den nya grundlagens antagande år 1973 och som ju var mycket heterogen. Den rymde både moderater, Jan Myrdal och rader av opolitiska människor. Det var en opinionsrörelse som gick till våldsamma överdrifter men som i alla fall gjorde den nyttan, att den bidrog till att stärka intresset för frioch rättigheter i Sverige, och det är väl en av anledningarna till det förslag vi nu har fått. Jag kan i stort instämma i det sakliga innehållet i herr Johanssons redogörelse utom när det gäller de punkter där åsikterna bryter sig, och jag kommer strax till det. Vi kan emellertid notera att socialdemokraterna har gjort eftergifter och övergivit tidigare positioner, t.ex. i fråga om lagprövningen, och denna omkastning är värd rosor och inte ris från oppositionens sida. Detta innebär emellertid inte att moderaterna är tillfredsställda med förslaget. I reservationerna från moderata samlingspartiet har det hävdats att den personliga integriteten inte har tillgodosetts på ett sätt som vi anser tillräckligt, t.ex. i fråga om kollektivanslutningen och egendomsskyddet. Medborgarnas behov av valfrihet har föga beaktats, och det hör faktiskt till demokratin att det också finns ett skydd för minoriteten, vilket socialdemokraterna icke har visat något intresse för och ej heller c och vpk. Moderaterna kräver även att nya rättigheter införs, framför allt en föräldrarätt, skyddad på samma sätt som andra rättigheter. Denna skulle kunna ge föräldrar rätt att utöva vårdnaden om sina minderåriga barn, att välja mellan likvärdiga skoloch utbildningsformer samt att handha barnens uppfostran i trosoch livsåskådningsfrågor. Vi får faktiskt ganska ofta från vänsterhåll höra, fru talman, att inga är mer olämpliga att uppfostra barn än föräldrarna. Kort sagt: Moderaterna delar inte den meningen. Avsikten är emellertid inte att här diskutera förslagets olika delar — till den frågan återkommer vi. Jag skall i stället bara säga några ord om kvalificerad majoritet, som herr Johansson i Trollhättan berörde. Om detta är folkpartiet och moderaterna eniga i utredningen. Får jag Nr 12 här göra en parentes, som närmast är riktad till folkpartiets mycket ener Onsdagen den giska PR-avdelning. Det fanns faktiskt hjältar före Agamemnon, och 29 oktober 1975 det fanns faktiskt personer som kämpade för frioch rättigheter före herr Ahlmark — hans insatser i all ära. Jag vill erinra om att redan 1938 — Allmänpolitisk begärde dåvarande högerpartiet i en motion att frioch rättigheter skulle = debatt bli föremål för utredning och införas i svensk grundlag. Och i grundlagberedningen var moderaterna faktiskt ensamma om att verka för kvalificerad majoritet. Folkpartiet och centern hade då ett mycket klent intresse för den frågan. Senare tog mittenpartierna upp frågan i en motion 1973. Det var ju aktingsvärt. Moderaterna kunde då bygga på sitt förslag från grundlagberedningen. Nå, detta var en parentes. Men nu har centerpartiet hoppat av från sin motion. Skälen härför kommer väl herr Boo att utveckla närmare. Kanske är ställningstagandet inte definitivt. Jag fick det intrycket av herr Fälldin, när han sade att man vill vänta med sitt slutliga ståndpunktstagande till dess remissvaren har kommit in och har hunnit granskats, en synpunkt som är högst vällovlig. Men det märkliga är att vad socialdemokraterna nu har tagit upp i sin agitation mot denna kvalificerade majoritet, som man betecknar som ett hot mot demokratin, är en ringa detalj som bara kan ha ett visst sammanhang med denna fråga, inte mer. Det är tystnadsplikten. Resonemanget är följande: Det finns reformer som kräver kvalificerad majoritet för sitt genom förande, och det finns reformer som i samband därmed också kan kräva tystnadsplikt för tjänstemän som senare handlägger en del av reformen. Och nu menar man från socialdemokratisk sida att genom att tystnadsplikten är ett ingrepp i yttrandefriheten skulle härför krävas kvalificerad majoritet. Det resonemanget är, med förlov sagt, rosenrasande. För det första är tystnadsplikt för tjänsteman, t.ex. i fråga om skatter, redan föreskriven i lag. Den rubbas inte, lika litet som andra tystnadsplikter fastställda i lag som möjliggör fortsatt reformarbete inom ramen för tidigare antagen eller kommande lagstiftning på området i fråga. För det andra finns det många tystnadsplikter som inte är fastställda i lag men som ändå fungerar. När grundlagen trädde i kraft försummade regeringen att täcka eventuella luckor. Sedan lades det i våras fram en proposition, som riksdagen underkände. I stället begärde riksdagen en utredning, som skall bli färdig med sitt arbete i år. Då finns det väl anledning tro att eventuellt kvarstående luckor blir tilltäppta. För det tredje har grundlagen redan en katthålsbestämmelse, om jag så får kalla den, i 8 kap. 7 § regeringsformen; den kallas delegering av normgivningsmöjligheter. Den ger regeringen möjligheter att efter bemyndigande i lag genom förordning utfärda förbud mot att röja något som någon har erfarit i allmän tjänst eller vid utövande av tjänsteplikt. Den paragrafen kvarstår oförändrad i det Mehrska förslaget. Bestämmelsen om kvalificerad majoritet kan aldrig hindra förverkligandet av re 139 former; den kan på sin höjd betyda ett uppskov om man verkligen vill genomföra en fråga. För det fjärde vill jag fråga om regeringen verkligen avser att föreslå reformer för vilkas genomförande nya tystnadsplikter är oundgängligen nödvändiga. Det är svårt att tänka sig sådana reformer annat än om de innebär ett gynnande av grupper, organisationer eller enskilda, som är av sådan art att det till varje pris måste förtigas. Men det kan väl inte gärna vara orsaken, herr Johansson i Trollhättan. S-propagandan har med andra ord försökt göra en liten bisak till huvudsak. Den har försökt lägga ut rökridåer som inte skall kunna genombrytas. Betecknande är att under åren i grundlagberedningen invändningar av detta slag aldrig gjordes mot förslaget om kvalificerad majoritet, och inte heller i den Mehrska utredningen fördes tanken på sådana invändningar fram förrän på de yttersta av utredningens dagar och då endast i förbigående. I slutkorrekturet dök den tanken upp i någon mening. Jag är uppriktigt sagt förvånad över att herr Johansson i Trollhättan tog upp dessa tankegångar på fullt allvar. Så en annan synpunkt som närmast är föranledd av vad Lars Werner sagt upprepade gånger i dag. Lars Werner har ju framträtt med stora pretentioner. Man erinrar sig då att samme Lars Werner i en TV-debatt häromkvällen —- programmet hette Pejling — åberopade händelserna i Tjeckoslovakien år 1948 som ett bevis på en omvälvning som hade skett i demokratisk ordning. Men vad hände i Prag 1948? Jo, justitieministern i en samlingsregering konstaterade att kommunisterna hade stått bakom ett antal bombattentat mot borgerliga politiker. Den kommunistiske in-. rikesministern avskedade då stora delar av poliskåren och tillsatte sitt eget folk i polisen. Regeringsarbetet omöjliggjordes. Ryske vice utrikesministern Zorin kom till Prag. Militär och polis fick utegångsförbud. Massdemonstrationer anordnades på Prags gator, aktionsgrupper och beväpnad milis uppträdde, socialdemokratiska partilokaler besattes. Radion omhändertogs. Kuppen lyckades, en ny regering bildades, där kommunisterna hade hela makten. Utrensningarna började. Justitieministern hoppade eller kastades ut genom ett fönster. Utrikesministern med det i landets historia frejdade namnet Jan Masaryk fanns en morgon död på borggården, av allt att döma utkastad genom fönstret. En ny folkdemokratisk författning antogs utan presidentens underskrift, och nyval hölls enligt en valordning som garanterade kommunisterna majoritet. Detta skedde i mars, april och maj 1948. Vid valet i Sverige i september samma år minskade kommunisterna sin andel av valmanskåren från 10,3 96 till 6 26. Herr Werner borde nog vara försiktig innan han i Sverige på nytt talar om Prag 1948. Med intresse läste jag i Aftonbladet i går en artikel där man sade att kommunisterna inte är ”särskilt stabila att stödja sig på för en socialdemokratisk regering”. Men det är väl inte bara stabiliteten det är fel på, fru talman! Det krävs väl annat också för att ett parti skall vara regeringsunderlag och utgöra värdefulla röster i den lotterihalva som herr Palme ibland förfogar över i kammaren. Till sist ber jag, fru talman, att få lyckönska regeringen till att i kampen om ackreditering i Cambodja ha lyckats uppnå en tätplats.

Nu senast har de överlevande t.o.m. ålagts att byta namn för att förhindra varje identifikation för framtiden. Att vi vet om hur det gick till berodde på en tillfällighet: Några svenska korrespondenter råkade befinna sig i Cambodja när de röda khmererna tog makten. Hur det nu står till vet vi mycket litet om. Det är ett utmärkande drag, att när den röda tuppen har tagit makten så blir det väldigt litet information, och tyvärr blir det på sina håll också mycket litet intresse för att skaffa sådan information.

Fru talman! Alkoholreklamen har faktiskt varit på tal under ett par decennier här i riksdagen. Det har varit god tid för en grundlagsändring, och en sådan har också gjorts. Men lagstiftningen sedan har det inte varit någon bårdska med. Så det exemplet är väl ovanligt misslyckat om herr Johansson i Trollhättan vill påstå att en minoritet på 60 personer skulle kunna hindra en reforms genomförande. Det har funnits gott om rådrum och tid, och det finns det fortfarande. Men en viktigare fråga är faktiskt kollektivanslutningen. Där säger herr Johansson i Trollhättan att ett förslag om förbud i grundlagen mot kollektivanslutning innebär ett ingrepp i föreningsfriheten. Det kan man säga. Men här står principen om föreningsfriheten mot en annan princip som inte minst den Mehrska utredningen har fastslagit gång efter gång, sida upp och sida ner, nämligen åsiktsfrihetens princip. Vilken skall vika? Herr Johansson tvekar inte om att åsiktsfriheten skall vika på detta område till förmån för föreningsfriheten. Vi delar inte den uppfattningen. Vi vet att kollektivanslutningen är en ovärderlig källa till bistånd, ekonomiskt och på annat sätt, för det socialdemokratiska partiet, men det är inget skäl för att behålla denna inskränkning i medborgarnas rättigheter och detta nedtrampande av deras egen frihet att bestämma vilket politiskt parti de vill tillhöra. Kollektivanslutningen är grotesk. Den innebärt.ex. att invandrare som kommer hit utan att veta något om svenskt samhällsliv och svenskt partiväsen mot sin vilja skrivs in i ett parti eller att personer som redan är medlemmar i ett annat parti skrivs in i ett nytt parti, kariske utan att få veta det. Sedan antydde herr Johansson också att förslaget om kvalificerad majoritet är ett föga demokratiskt förslag. Jag kan, fru talman, inte finna att ett beslut om inskränkning i en medborgerlig rättighet — det är vad det är fråga om, ideell rättighet, yttrandefrihet, tankefrihet etc. — skulle bli mindre demokratiskt om bakom detta beslut stod en stor majoritet eller bara en enda röst som den utslagsgivande. Snarare blir väl beslutet mer demokratiskt om det fordras kvalificerad majoritet. Eller hur, herr Johansson i Trollhättan?

Fru talman! Det är rätt att jag i två utredningar har blivit ensam om att föreslå grundlagsförbud mot kollektivanslutning, men jag är inte ensam så till vida att Sveriges riksdag två gånger har uttalat sig mot kollektivanslutning och att man därvid har betonat att man förväntade att det parti som tillämpar kollektivanslutning tog intryck av riksdagens mening härvidlag. Denna förväntan har icke uppfyllts, och besvikelserna har på den punkten varit stora. Det är mot denna bakgrund som jag vid två tillfällen har nödgats föreslå förbud i grundiagen. Det är väl ändå så, herr Johansson i Trollhättan, att åsiktsfriheten hör till de friheter som konstituerar en demokrati — inte bara vår demokrati utan också andra demokratier. När herr Johansson i Trollhättan säger att det finns möjlighet för den som blir kollektivansluten att komma ur greppet, så är det väl en sanning inte bara med modifikation utan med stora inskränkningar, bl.a. eftersom det ju ofta förekommer att den som blir föremål för kollektivanslutning till ett parti inte ens vet om det.

Fru talman! Fria val är demokratins yttersta förutsättning, och det är i fria allmänna val som den enskilde lägger sitt votum för framtiden. Om vi ser ut över världen i dag så måste vi tyvärr konstatera att demokratin, folkstyrelsen, inte är given för ett stort antal länder och folk. Totalitära regimer lägger sitt tunga ok över människorna, och våldsregimer spelar sitt ohyggliga spel med människor som insats. Vi bör och skall i vårt land starkt engagera oss för ett bättre världssamhälle. Detta gör vi säkrast genom att ständigt arbeta för att vitalisera en fungerande folkstyrelse i vårt land samt från den plattformen i erkända internationella organ verka för demokratins idéer ute i världen. Folkstyret i vår mening bärs upp av de politiska partierna som kanaliserar de enskilda medborgarnas uppfattningar i program och beslut. I panoramat för inflytande ingår också folkrörelser av olika slag och en öppen samhällsorganisation. I partiernas verksamhet bör ingå som självklart att dessa skall kunna komma ut med sitt politiska budskap oöversatt och oförfalskat. Tyvärr är inte dessa förutsättningar jämlika i dag. Exempelvis är centerns andel i pressrösterna synnerligen liten — bara ca 3 96 av den sammanlagda pressen. Den partiella författningsreformen som beslöts 1968 innebar övergång till enkammare, vald vid ett och samma tillfälle av folket i allmänna val. I reformen ingick också ett valsätt där varje röst skulle vara lika mycket värd kombinerat med spärr mot alltför stor partisplittring som på sitt sätt kunde bli till nackdel för ett fungerande parlamentariskt system. För centern var dessa reformförslag så angelägna att partiet avstod vid det tillfället från att vidhålla sitt förslag om skilda valdagar vid riksdagsoch kommunalvalen. Centern markerade sålunda sin uppfattning att vid grundlagsändringar bör det vara viktigt att eftersträva en bred politisk majoritet. I 1973 års grundlagsändringar fullföljdes principer från den partiella författningsreformen. Parlamentarismens principer, den representativa demokratin och principen att all makt utgår från folket, är där fastlagda, liksom den kommunala självstyrelsen. Det slås också fast: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Det fanns en bred politisk enighet om denna reform. Det diskussionerna då gällde var hur omfattande målsättningsstadgandet skulle vara i grundlag samt framför allt hur man skulle kunna stärka de absoluta frioch rättigheterna.

I det förberedande arbetet och i riksdagsbehandlingen framgick det från många håll att skyddet behövde ytterligare förstärkas. Detta var även centerns bestämda krav 1973. Enighet nåddes då att i en parlamentarisk utredning pröva ytterligare vägar för att förverkliga denna målsättning. Utredningens förslag skulle också enligt riksdagens beställning läggas i så god tid att riksdagen under den löpande valperioden kunde anta ett vilande grundlagsförslag. Utredningens förslag har nu — som är väl känt — lagts och en första reaktion har också kommit närmast från massmedia. Även i dagens debatt har vissa redovisningar gjorts och påståenden har uttalats som jag för min del finner anledning att något kommentera. Jag anser det särskilt angeläget att göra detta därför att redovisningarna av utredningens förslag varit synnerligen schablonmässiga och missvisande. I préssen har nämnts ord som avKoppare, och även i dagens debatt har detta upprepats. Jag vill starkt instämma i herr Fälldins uttalande att det är en angelägen reform att förstärka skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna. Med den målsättningen — det vill jag klart slå fast — har mina ställningstaganden i utredningen skett, och jag har varit angelägen om att medverka till att ordentligt flytta fram positionerna. Jag hävdar bestämt den uppfattningen att vid antagande av grundlag — och särskilt då de bestämmelser som reglerar den enskildes förhållande till samhället — är det viktigt att eftersträva en bred enighet som garanterar att man konsekvent kan tillämpa dessa riktlinjer för framtiden. Är det några frågor i vilka man bör undvika lottning, så är det framför allt i grundlagsfrågor. Allt eller intet kan inte skapa någon trygghet för de många. Vad som nu uppnåtts enighet om är förstärkningar gentemot både 1809 års regeringsform och 1973 års reform. Ingenting har tagits bort. Detta finner jag särskilt anledning att understryka efter vissa snedvinklingar som nu sker. Det skulle ta alltför lång tid att redovisa alla delar av utredningens resultat.

Även rätten till förtrolig kommunikation och skyddet för det svenska medborgarskapet har utvidgats. Yttrandefriheten preciseras på så sätt att det blir klart att regeringsformen också skyddar rent konstnärliga framställningar. Även i fråga om rätten till information, friheten att bilda religiösa sammanslutningar och skyddet mot husrannsakan har preciseringar gjorts i grundlagstexten. Det har varit nödvändigt att i viss mån tillåta begränsningar av de i grundlagen föreskrivna rättigheterna. Yttrandefriheten i vidsträckt mening måste t.ex. kunna begränsas av bestämmelser om skydd för försvarshemligheter och förbud mot ärekränkning. Den måste också kunna begränsas till skydd för enskildas personliga integritet och andra intressen genom föreskrifter om tystnadsplikt för offentliga funktionärer — särskilt i sociallagstiftningshänseende. Den kvalificerade majoritet som reservanterna herrar Hernelius och Ahlmark föreslår — fem sjättedelar av rösterna i riksdagen skulle krävas för beslut som begränsar frioch rättigheterna — skulle innebära att olika minoriteter kunde styra, bromsa eller åtminstone uppskjuta reguljär lagstiftning. Drygt en sjättedel av de röstande i riksdagen skulle t.ex. tills vidare kunna hindra genomförandet av en reform som berör medbor garnas sociala förmåner genom att säga nej till en bestämmelse om tystnadsplikt för tjänstemän som skall administrera reformen. Mötesfriheten och demonstrationsrätten får begränsas endast om det erfordras med hänsyn till rikets säkerhet, till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken eller för att förebygga att farsot sprids. Föreningsfriheten får begränsas endast för att motverka enskilda militärliknande kårer eller för att motverka förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung. Skyddet för yttrandeoch informationsfriheterna i regeringsformen måste ses i sammanhang med massmedieutredningens förslag till massmediegrundlag som skyddar dessa friheter såvitt avser tryckta skrifter, film, radio och TV. I mitt förslag ingår som ett viktigt led — och det vill jag starkt understryka — att beträffande lagförslag som innebär eller kan antas innebära inskränkningar i de medborgerliga frioch rättigheterna skall skyldighet införas att höra lagråd. Genom en sådan ordning åstadkommer man en betydelsefull garanti mot opåkallade inskränkningar. Lagrådets yttrande skall finnas tillgängligt vid den debatt som skall försiggå i kammaren. Därtill kommer enligt utredningens förslag också lagprövning i domstol. Det föreliggande förslaget innebär en avsevärd utvidgning av lagprövningsrätten. I detta sammanhang finns det anledning att ställa frågan: Hur långt kan vi gå i domstolsprövning utan risk att på längre sikt politisera domstolarna? Jag för min del tror att gränsen går där utredningen nu har stannat. Jag tvivlar på att, som reservanterna inom utredningen föreslår, det är möjligt att i det föreslagna systemet även inrymma avgöranden om när kvalificerad majoritet skall krävas eller inte. Några ord om egendomsrätten och ersättning vid expropriation. I proposition till 1973 års riksdag föreslogs ett stadgande, enligt vilket enskild borde vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestäms i lag för det fall att hans egendom tas i anspråk genom expropriation eller genom annat sådant förfogande. I utskottsbehandlingen enades man om den förstärkningen av egendomsskyddet att regeln gjordes obligatorisk. Bör utbyttes mot skall. Det var en partiöverenskommelse mellan de fyra stora demokratiska partierna som låg bakom detta. Nu har förslag förts fram att man borde införa föreskriften ”skälig ersättning”. Jag för min del har inte velat äventyra kompromissen som träffades i riksdagen så sent som 1973. Jag vill särskilt understryka den förstärkning som ligger i motivuttalandet i utredningens betänkande, att det aldrig kan bli fråga om endast symbolisk ersättning. Detta är enligt min mening t.o.m. starkare än att införa ett så diffust begrepp som ligger i uttalandet ”skälig ersättning”. Det skulle vara anledning att ytterligare kommentera delar av utredningens betänkande. Låt mig bara säga ett par saker. Herr Ahlmark och jag har gemensamt i reservation föreslagit att i programstadgandet sådana saker som integritet ytterligare borde markeras. Vi har även föreslagit att, vid förverkligande av de mål som finns i programstadgandet, det allmänna bör värna om den enskildes valfrihet. Föräldrarnas rätt att vårda sina barn och barnens rätt till god social miljö skall respekteras. Vi säger också att näringsfrihet och egendomsrätt är centrala värden i vårt samhälle. Vi har dessutom i reservation enats om ett uttalande beträffande kollektivanslutningen.

Ja, fru talman, detta var några redovisningar beträffande mitt ställningstagande i frioch rättighetsutredningen. I vanlig ordning får nu remissinstanserna säga sitt och partierna analysera förslagen. Det är så demokratin och den representativa demokratin skall fungera. De många människorna skall få säga sin mening.

Fru talman! Det är alldeles sant som herr Boo säger att vi i frioch rättighetsutredningen har en gemensam reservation som gäller vissa viktiga målsättningar för reformarbetet. Det gäller människors integritet; Särskilt viktig när dataapparaterna bestämmer så mycket av framtiden för oss alla. Det gäller begreppet om den enskildes valfrihet, som det är utomordentligt angeläget att ständigt slå vakt om när det gäller skolutbildning, bostäder, arbete och annat. Det gäller föräldrarnas rätt att vårda sina barn och barnens rätt till en god social miljö; en central tanke i den familjepolitiska debatten. Den bör in i en målsättningsparagraf, och jag tror att både Karl Boo och jag beklagar att de andra inte velat gå med på det. Sedan gäller det näringsfriheten och egendomsrätten, begrepp som naturligtvis inte kan bli rättsligt bindande därför att de inte är tillräckligt preciserade. Men de får icke upphävas, eftersom de är grundvalar för materiellt välstånd och rättssäkerhet i vårt land. Däremot beklagar jag att Karl Boo i en fråga som är viktigare — skyddet för de andliga frioch rättigheterna — inte har velat stå kvar vid den ståndpunkt som mittenpartierna hade gemensam för två år sedan. Då var ju folkpartiet och centern överens om att man inte med en enda rösts majoritet skulle kunna stifta lagar som upphäver de flesta frioch rättigheterna här i landet. När utredningen nu läggs fram har Karl Boo hoppat av från den uppfattningen. I dag försvarar han avhoppet med att han vill sträva efter en bred enighet inom utredningen. Jag tycker däremot att det är viktigt att stå för sin mening i en utredning. Sedan får man väl lyssna på den offentliga debatten och på remissomgången och se vad man skall dra för slutsatser. Men man kan ju inte, herr Boo, i en utredning hoppa av från en övertygelse för att oppositionen annars skulle bli enig! Sedan är det flera förbättringar i fråga om frioch rättigheterna som vi är alldeles överens om inom utredningen. Jag är särskilt glad över att vi — om det här går igenom -— får ett skydd för upphovsrätten. Vad som Bertil Zachrisson en gång kallade för ”kulturell allemansrätt” och som Carl Lidbom var i färd med att lagmässigt försöka genomföra skulle ha varit ett upphävande av den upphovsrätt som är grundvalen för kulturellt skapande här i landet. Det blir nu omöjligt om utredningens förslag genomförs. Jag är också glad över att det i slutskedet av utredningen kunde bli enighet om en bestämmelse om förbud mot könsdiskriminering. En sådan kommer att ha en moralbildande verkan när lagar stiftas och i övrigt i samhällsarbetet. Det är också bra att utlänningar kommer med i frioch rättighetsskyddet genom en särskild paragraf. Hittills har ju grundlagen gällt enbart svenska medborgare. Karl Boo och jag har återigen slagit fast att kollektivanslutningen är ett otyg som är principvidrigt från demokratiska utgångspunkter. Vi uppmanar återigen det enda parti i landet som tillämpar kollektivanslutning att följa riksdagens beslut. Själv vill jag i en annan reservation förbjuda lag som skulle göra det möjligt att utlämna svensk medborgare till annat land. Jag vill också beträffande frågan om ersättning vid expropriation se till att denna ersättning inte enbart blir symbolisk. Det bör alltså i själva lagtexten stå att skälig ersättning skall utgå. Jag tror att Karl Boo och jag i sak är rätt överens, men han har inte velat följa med när det gäller själva lagtexten. Det viktigaste gäller ändå de andliga frioch rättigheterna och hur man skall skydda dessa friheter i vår författning. Kritiken mot denna del i vår regeringsform har gällt att man över en natt med en rösts majoritet kan upphäva i stort sett alla frioch rättigheter i landet. Det går inte när det gäller tryckfriheten. Den har sin egen grundlag där varje detalj är bestämd. Där kan ingenting ändras utan två beslut med ett mellanliggande riksdagsval. Men de andra friheterna som inte finns i tryckfrihetsförordningen är inte reglerade på det viset. De nämns i regeringsformen, men samtidigt kan man genom vanlig lag avskaffa, inskränka och precisera dem ungefär hur man vill. Detta har varit utgångspunkten för folkpartiets arbete i flera år när det gäller frioch rättigheterna: man skall inte på några dagar med någon enda rösts majoritet kunna upphäva nästan alla friheter i Sverige. En arbetsgrupp inom partiet har, parallellt med den statliga utredningen, arbetat fram den lösning som folkpartiets riksdagsgrupp i princip har ställt sig bakom och som min reservation bygger på. Vår utgångspunkt är ätt det här gäller att ha en grundlag som skall skydda oss i krislägen. När allting är normalt i samhället — inte någon särskilt stor arbetslöshet, inga utrikespolitiska påtryckningar, inget upp hetsat opinionsläge av andra skäl — då spelar det inte så stor roll hur man skyddar friheten i grundlagen. Den är ändå tryggad. När samhället fullständigt faller sönder, vid en ockupation eller på annat sätt, kan ingen grundlag i världen skydda oss. På den punkten ger jag Hilding Johansson i Trollhättan alldeles rätt. Men det finns mellanlägen mellan en helt normal situation, då det inte spelar någon roll vad det står i grundlagen för friheten är ändå skyddad, och en helt extrem situation, då det inte heller spelar någon roll vad det står i grundlagen för friheten kommer ändå att upphävas. Det är mellanlägen där det är viktigt att skydda oss mot radikala inskränkningar i frioch rättigheterna. Man kan tänka sig ett antal terroraktioner mot några ambassader i Stockholm eller på annat sätt, en ekonomisk depression med stor social oro, ekonomiska konflikter våldsammare än dem vi har upplevt någon gång under efterkrigstiden, ett utrikespolitiskt tryck från någon stormakt som kräver inskränkningar i frioch rättigheterna för att begränsa opinionsbildningen här i Sverige. Då gäller det att skydda oss mot att fatta viktiga beslut som undergräver demokratin, skydda riksdagen mot att fatta de besluten i ett upphetsat opinionsläge. Under tillfälligt tryck av starka opinioner skall riksdagen inte besluta upphäva avgörande frioch rättigheter. Därför har jag tyckt att det var rimligt att skärpa reglerna vid grundlagsändringar. I dag kan man faktiskt upphäva alla våra grundlagar på 6-8 veckor. Man fattar ett första beslut, man har ett ordinarie val och ett extraval. Omedelbart efter valet fattar man ett andra beslut. Man kan upphäva tryckfriheten och alla de s.k. absoluta friheterna i regeringsformen under loppet av 6-8 veckor. Det är inte rimligt. Först och främst bör grundlagsändringar bara kunna ske före och efter ett ordinarie val. Första beslutet skall fattas senast sex månader före valet, så att allmänheten får tid att i detalj diskutera de här sakerna; det andra beslutet tidigast sex månader efter valet. Det blir då alltså minst ett år mellan besluten och det blir ett mellanliggande ordinarie val. Viktigare än detta är att det skall vara svårt att snabbt stifta lagar som inskränker frioch rättigheterna, samtidigt som man inte i onödan skall försvåra s.k. normal lagstiftning eller en lagstiftning som en överväldigande majoritet är överens om. Därför måste vi se till att de lagar som begränsar yttrandefriheten, rätten till information, mötesfriheten, demonstrationsrätten, föreningsfriheten och skyddet för förtrolig meddelelse —t.ex. telefonavlyssning, brevcensur och annat — antingen skall stiftas på samma sätt som grundlag, alltså två beslut med mellanliggande ordinarie val, eller med fem sjättedelars majoritet av de röstande här i kammaren. Avgörande är att det skall inte vara möjligt att med någon enda rösts majoritet över en natt upphäva frioch rättigheterna i Sverige. Då säger Hilding Johansson att detta upphäver ”den demokratiska majoritetsprincipen”. Men samma gäller för den paragraf i 10 kap. i regeringsformen som handlar om hur man överlåter befogenhet från riks dagen till övernationellt organ — där är det just fem sjättedelars majoritet som krävs. När det gäller att ändra riksdagsordningen har vi också kravet på kvalificerad majoritet. Och skulle vi vilja ändra en liten detalj i tryckfrihetsförordningen, bara en liten struntsak om t.ex. hur juryn skall arbeta eller så, och varenda riksdagsman här i riksdagen skulle vara helt överens om denna ändring, så kan vi ändå inte genomföra den genast därför att vi måste ha två beslut och mellanliggande val. Aldrig har jag hört Hilding Johansson säga att tryckfrihetsförordningen upphäver ”den demokratiska majoritetsprincipen”, trots att den hindrar beslut där vi är totalt eniga i riksdagen. Vad det handlar om är, att om man stiftar lagar som upphäver väsentliga friheter, skall en minoritet kunna få fram ett uppskov, så att man får diskutera saken över nästa val. Då frågar Hilding Johansson: Men alkoholreklamen — skall verkligen en minoritet kunna få besluta om uppskov där? Det var precis det som skedde. Hilding Johansson och jag satt ju i konstitutionsutskottet. Vi diskuterade ett förbud mot alkoholreklam. Vi kom fram till att ett förbud kunde inte beslutas med mindre än att man ändrade tryckfrihetsförordningen. Vi gjorde det också. Trots att kanske en majoritet hade velat införa reklamförbud med en gång kunde vi inte göra det, för grundlagen måste först ändras så att vi fick en laglig rätt att införa förbud mot alkoholreklam. Vi hade alltså då den situationen som Hilding Johansson nu polemiserar emot. Dessutom har faktiskt direktiven till vår utredning slagit fast, att det här skulle vi noga undersöka. Det står så här i direktiven till utredningen, som regeringen själv skrev 1973: ” Närmast till hands kan synas ligga att man uppställer ett krav på en särskild procedur vid stiftandet av lagar som inskränker i grundlagen angivna frioch rättigheter. En möjlighet är då att kräva beslut i den ordning som gäller för grundlagsändring. En annan möjlighet, som har förespråkats i olika sammanhang och också under den senaste riksdagsbehandlingen, är att uppställa krav på beslut med kvalificerad riksdagsmajoritet.” Regeringen har alltså gett oss i uppdrag att undersöka om man skall införa en regel om kvalificerad majoritet. Är det att upphäva ”den demokratiska majoritetsprincipen”, som herr Johansson säger? Sedan säger herr Johansson: Det här blir en broms mot reformerna. Inte alls! När det gäller sociala reformer, ekonomiska förbättringar, statsanslag och allt detta är det självklart att vi, på samma sätt som i dag, beslutar med vanlig majoritet: en enda röst om man så vill och i värsta fall lottning. Vad min reservation handlar om är sådana tillfällen när man vill inskränka yttrandefrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet, församlingsfrihet och andra andliga friheter. Det är då en minoritet skall kunna skydda demokratin genom att skjuta upp beslutet över nästkommande riksdagsval. Herr Johansson säger att folkpartiet nu har ställt sig till höger om moderaterna. Han tycks inte ha insett att liberalismen och liberalerna i alla tider — långt före det årtal då Allan Hernelius ansåg att den kon servativa historien om friheten började, nämligen 1938 — har kämpat för yttrandefrihet, kämpat för att vidga den, mot konventikelplakat, presscensur och politiska rättegångar. Liberalerna har arbetat för att förbättra tryckfrihetsförordningen och mot de krav på lagstiftning om ekonomiskt förtal som moderaterna reser varje år, etc. Ständigt försöker liberaler värna om friheten. Det är inte att ställa sig till höger — det är för att hålla fast vid kärnan i liberal ideologi. Nu vill majoriteten i utredningen inte ge något rättsligt bindande skydd på den här punkten. Vad majoriteten ställer upp som ett skydd är en del formuleringar om att de lagar som inskränker yttrandefriheten måste bygga på att ”rikets säkerhet” är hotad, att man skall skydda ”allmän ordning och säkerhet” eller att ”särskilt viktiga skäl föranleder det”. Men alla de formuleringarna är bara snömosparagrafer. I ett kritiskt läge kommer en majoritet i riksdagen alltid att kunna säga: Det här är särskilt, viktiga skäl, här måste vi skydda allmän ordning och säkerhet. Här är rikets säkerhet i fara; därför skall vi göra en inskränkning. I kritiska lägen ger utredningsmajoritetens paragrafer inte något reellt skydd. De är luddigt skrivna. De innebär att utredningens majoritet åter föreslår en grundlag som gör att det i praktiken blir möjligt att med någon enda rösts majoritet omedelbart inskränka nästan alla frioch rättigheter som vi har. Vi beklagar att frioch rättighetsutredningen har misslyckats på den avgörande punkten. Jag är besviken över att centerpartiet, som tidigare stod bakom kravet på kvalificerad majoritet för lagar som inskränker frioch rättigheter, nu tycks hoppa av från det kravet. Jag är ledsen att socialdemokratin står fast vid sitt gamla motstånd mot ett reellt grundlagsskydd. Om kommunisterna har jag självfallet aldrig hyst några förhoppningar när det gäller att värna demokratin. Vad folkpartiet beklagar är att de fyra demokratiska partierna inte har kunnat enas om en avgörande förbättring av vårt skydd för frihet och folkstyrelse i Sverige.

Fru talman! Den avgörande frågan, herr Ahlmark, är: Betyder utredningens förslag att vi flyttar fram positionerna när det gäller att stärka de medborgerliga frioch rättigheterna eller betyder det att vi försämrar dem? Jag tror att det är viktigt att lägga fast vår uppfattning i den frågan. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare: Min bedömning är att det är en väsentlig framflyttning av positionerna både från 1809 års regeringsform och från 1973 års regeringsform. Jag vill inte heller ta på mitt ansvar att vi skulle försitta chansen att få de nu föreslagna väsentliga förstärkningarna i form av en vilande grundlag antagna redan av den nu valda riksdagen. Jag vill också påminna om att de absoluta rättigheterna väsentligt har utökats. Det måste ju ändå vara en avgörande förbättring, eftersom det skulle krävas en grundlagsändring för att förändra innehållet i dessa rättigheter. I min sammanlagda bedömning ingår först och främst att ett lagförslag skall prövas av lagrådet. Då får vi den högsta juridiska expertisens syn t.ex. på frågan om förslaget är grundlagsstridigt. Vi får en sådan redovisning inför riksdagsbehandlingen och får en öppen debatt om dessa frågor, och efter riksdagsbehandlingen får vi enligt det föreliggande majoritetsförslaget en utökad lagprövning. Det är litet märkligt att herr Ahlmark icke vill erkänna dessa betydande förbättringar och förstärkningar i min sammanlagda bedömning. Jag vill tillägga att socialdemokraterna i utredningen tyvärr icke går med på införande av en obligatorisk lagrådsgranskning utan vill hänskjuta den frågan till en utredning. Herr Ahlmark säger vidare att jag har hoppat av från en ståndpunkt. Jag förnekar bestämt att jag har gjort detta. Jag har varit med om att flytta fram positionerna för att uppnå de mål som centern alltid ställt upp när det gäller att stärka frioch rättigheterna för de enskilda människorna. Jag vill understryka vad jag sade tidigare, nämligen att jag har den arbetsinriktningen att vi skall försöka nå så stor politisk enighet som möjligt när vi går att grundlagsfästa dessa för de enskilda människorna betydelsefulla stadganden.

Fru talman! Bara en bagatell vid sidan av de större meningsbrytningarna! Herr Ahlmark säger att den konservativa historieskrivningen började år 1938. Ja, det är riktigt: i denna del, dvs. i fråga om riksdagsbehandlingen av lagar angående frioch rättigheter. Men frioch rättigheterna är som bekant mycket äldre i vår historia. De hänför sig till medeltida kungaeder, och därifrån har de på sätt och vis fortsatt i en löpande kedja. Men om vi började med behandlingen i svensk riksdag i modern tid — år 1938 — började faktiskt folkpartiet inte förrän 1973, och det är vackert så.

Fru talman! Vad jag helt diskret påpekade för herr Hernelius var ju bara detta, att frisinnade och liberaler slog vakt om friheterna, t.ex. ville avskaffa konventikelplakatet och presscensuren långt före år 1938, nämligen redan på 1800-talet. Det var innan herr Hernelius ideologiska förfäder gjorde det; de var inte riktigt lika livaktiga som herr Hernelius är på denna punkt! Beträffande alkoholreklamen vill jag svara att om 60 ledamöter skulle säga nej till ett förbud mot alkoholreklam kan man helt enkelt fatta ett första beslut i ärendet, därpå avvakta riksdagsvalet för att sedan ta det andra beslutet. Då skulle saken vara klar, precis på samma sätt som när man ändrar grundlag. Det kan ju inte vara något större problem. Vad Karl Boo säger är att han inte vill ”ta på sitt ansvar” att inte få igenom de förbättringar som vi ändå är överens om i frioch rättighetsutredningen. Det innebär ju ändå i klartext att herr Boo inför hotet om att oppositionen höll på att bli enig i frioch rättighetsutredningen måste hoppa av från centerns tidigare ståndpunkt. Om man varje gång säger: ”Titta, nu riskerar vi att få en enig opposition! Här kan det ju bli lottning, och det är farligt, så nu måste jag svika min övertygelse”, kan vi aldrig driva på socialdemokratin för att införa viktiga förbättringar av frioch rättigheter och författningsreformer. Det är ju nu som det finns en parlamentarisk möjlighet att pressa på genom den offentliga debatten, genom remissomgången, genom trycket i utskott och kam mare. Därför skulle ni ha tagit till vara den möjligheten och inte hoppat av redan på utredningsstadiet. Då säger herr Boo att han inte har hoppat av. Han följer två olika linjer: först att han var tvungen att hoppa av för att inte få enighet i oppositionen, och sedan, ett ögonblick efteråt, att han inte har hoppat av. Det är klart att det är en ändring av centerns hållning. Mittenpartierna var på den här punkten helt överens om att man inte med någon enda rösts majoritet över en natt skulle kunna upphäva och inskränka viktiga frioch rättigheter i Sverige. Det kan man göra med nuvarande regeringsform. Det kan man också med den regeringsform som socialdemokrater, kommunister och centerpartister ställt sig bakom i frioch rättighetsutredningen. Det tycker vi liberaler är fel. Herr Johansson i Trollhättan säger att jag struntar i den breda samlingen i grundlagsfrågor. Det påminner om repliker som har fällts tidigare många gånger i tvåkammarriksdagen. Under 15 års arbete för ett enkammarsystem och ett mera rättvist valsätt sade man ständigt till Bertil Ohlin och oss andra i folkpartiet som jobbade för ett enkammarsystem: Ni sviker enigheten därför att ni står fast vid er uppfattning att det skall vara en direktvald kammare. Men det var just därför att folkpartiet stod fast vid sin övertygelse som man fick författningsreformen och som väljarna blev suveräna på valdagen.

Fru talman! Jag skall självfallet inte lägga mig i diskussionen mellan herrar Hernelius och Ahlmark om vem som först kom på de mest konservativa idéerna här i landet; det får de fortsätta att diskutera. Beträffande herr Ahlmarks beskrivning av mitt ställningstagande i utredningen vill jag säga följande. Det var naturligtvis inte inför hotet att få enighet inom oppositionen som jag gjorde mitt ställningstagande, utan jag gjorde det — som jag har understrukit så många gånger i debatten — därför att jag ville garantera en förstärkning av de medborgerliga frioch rättigheterna. Vi fick nämligen besked i utredningen om att regeringen icke skulle kunna förmodas lägga fram en proposition, om vi inte kunde nå en något så när bred enighet. Sedan har vi av viss press fått veta att detta väl inte hade gjort någonting. Vi kunde ju ha lagt fram en motion, och sedan kunde man ha lottat i riksdagen. Jag reagerar bestämt emot att det är på det sättet vi skall anta grundlag. Som jag ser det var uppgiften för den utredning som blev tillsatt efter beslut i riksdagen att diskutera de olika förutsättningarna för att så långt det är möjligt förverkliga en målsättning, i det här fallet att trygga de medborgerliga frioch rättigheterna. Presentera partiprogram kan man göra utan att gå in i en utredning.

Det finns ytterligare ett förslag på detta område, där vi från centern är motionärer. Det kommer senare under riksdagens prövning, och det gäller att ett vilande grundlagsförslag skall underställas folkomröstning, om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter begär detta. Jag vill, fru talman, kraftigt understryka att det är ett riktigare sätt att reformera reglerna för antagande av grundlag.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, herr Boo, att det här förslaget från tre partier — att en tredjedel av riksdagen skall kunna utlösa beslutande folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag — är bra. Det står folkpartiet, centern och moderaterna bakom. Där riskerar vi faktiskt en lottning om några veckor. Men det har herr Boo inte dragit sig för — där går det tydligen bra. Jag undrar varför herr Boo i utskottet inte hoppat av från sin övertygelse också på den punkten. Om man säger att vi från början — som en utgångspunkt i en statlig utredning — måste undvika lottning, då väntar man inte på den offentliga debatten när utredningen blir klar; man har ju redan hoppat av. Man väntar inte på remissvaren, man väntar inte på riksdagsbehandlingen. Man missar alla chanser att pressa regeringen till viktiga eftergifter för att öka skyddet för frioch rättigheterna i landet. Jag för min del kan icke förstå varför oppositionen skall lägga sig platt på magen om regeringen börjar rynka ögonbrynen. Hilding Johansson säger att vi får ”börja på ny kula med social lagstiftning” och annat sådant om vi inför kvalificerat förfarande. Jag är ledsen, men Hilding Johansson måste ha missuppfattat allt det som vi sysslade med i frioch rättighetsutredningen om han menar detta. Social lagstiftning, ekonomiska reformer, arbetsmarknad, arbetsmiljö, allt som har med statsbidrag att göra osv. berörs inte alls av någonting som vi har tagit upp när det gäller det kvalificerade förfarandet. Där kommer allting att beslutas på samma sätt som tidigare, alltså med vanlig majoritet på en gång. Vad det handlar om är: skall man över en dag, med någon enda rösts majoritet, få inskränka yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten, församlingsfriheten, demonstrationsrätten och skyddet för förtrolig meddelelse? Det är de rättigheterna som vi skall värna. Det är inte fråga om att införa något slags minoritetsskydd beträffande sociala reformer som över huvud taget inte berörs. Där är Hilding Johansson och jag helt överens om hur vi skall fatta beslut här i riksdagen. Det skulle bli ”reformstopp” om man inte gjorde upp på en gång i utredningen. Det säger herr Johansson. Precis så sade man när folkpartiet erbjöds att ta en uppgörelse om ett enkammarsystem som innebar något som såg ut som en blandkammare där landstingen skulle välja en tredjedel och människorna i direkta val två tredjedelar. Men folkpartiet accepterade inte det den gången utan sade: Man skall vid en och samma tidpunkt välja hela riksdagen i direkta val. Just därför att vi inte kohandlade om dåliga förslag fick vi en bra reform. Så skall det gå också när vi skyddar frioch rättigheterna i författningen.

Fru talman! Det förs en kamp bland folken ute i världen för nationell frigörelse, för demokratiska rättigheter, för socialismen. Den förs mot monopol, mot utländska imperialister och inhemsk fascism. Inför folkens framgångar — i Indokina, Mocambique, Angola, Grekland, Portugal — skärps det reaktionära motståndet. I desperation över sina hotade privilegier förvandlas också många liberala borgare stegvis till öppna fascister. Men reaktionen värvar inte bara sympati bland borgare, som fruktar förändringar. Den söker tränga in också i arbetarrörelsen. Reaktionen vet att en av nycklarna till framgång är att splittra vänsterkrafterna. Därvid utnyttjar reaktionen också tacksamt ledarskiktet i den internationella socialdemokratin. Wilson, Brandt och Schmidt stödde alla lojalt USA:s Vietnampolitik ända in i det sista. Fria fackföreningsinternationalens organisationer och den socialdemokratiska ungdomsinternationalen har tillhört de kanaler genom vilka pengar från den amerikanska underrättelsetjänsten — CIA — har passerat. Dessa socialdemokratiska ledare förstår inte rätt den antikommunistiska hetsens faror. I ett läge, där fienden står till höger, slår de mot vänster. I ett läge, där reaktionen går till öppna våldsmetoder, upprepar socialdemokratiska talesmän Gösta Bohmans påståenden, att kommunisterna har sig själva att skylla när deras lokaler bränns och partimedlemmar misshandlas till döds. Både socialdemokratiska och moderata ledare tycks tro att det sker i frihetens namn. De borde ha lärt sig av kristallnatten 1938, när synagogorna brann i Tyska riket, att det är ett tecken på fascismens frammarsch då den sortens lynchningsrättvisa vinner burskap i det politiska tänkandet. De socialdemokratiska ledarna måste lära sig förstå att när reaktionen angriper kommunisterna, så är det bara en förberedelse, för i nästa steg slår de reaktionära också mot socialdemokrater och liberaler. På sistone har angreppen varit särskilt hätska mot det portugisiska kommunistpartiet. Vpk:s sympatier för den portugisiska revolutionen har här i Sverige använts för att också angripa oss. I dessa angrepp går SAP sida vid sida med moderaterna — en tyvärr inte ovanlig kombination i svensk politik. Vpk fruktar inte dessa angrepp. Vi vet var vi står. Vi känner det portugisiska broderpartiet, och vi ser att PCP ingalunda är det stalinistiska diktaturparti som hetsmakarna vill få det till. Man säger att PCP är emot flerpartisystem. Jag håller i min hand den s.k. konstitutionella överenskommelsen av den 10 april, där kommunistpartiet förpliktar sig att arbeta för en socialism med flerpartisystem. Jag håller i min andra hand PCP:s partistyrelses deklaration av den 21 juni, där man förespråkar en portugisisk socialism, byggd på fullständig organisationsfrihet. Det heter i propagandan att kommunisterna i Portugal försöker ta över och likrikta pressen. Man säger att kommunisterna stulit socialisternas organ Republica. Republica är en privat tidning. Kommunisterna har över huvud taget ingenting med Republicaaffären att göra. Jag har ett exemplar här av tidningen Republica. På förstasidan publiceras en deklaration av den s.k. Copcongruppen inom militärrörelsen, som innehåller skarp kritik mot kommunisterna. Större är alltså inte likriktningen i tidningen Republica. Jag håller Diario de Lisboa i handen — en annan förment likriktad kommunistisk tidning. Hela mittuppslaget ägnas ett dokument från den s.k. Melo Antunes-gruppen, vars medlemmar är skarpa motståndare till kommunisterna. Värre är inte likriktningen i Diario de Lisboa. Man säger att PCP är moskvaorienterat. Jag har med mig på bänken några månaders utgivning av partiets organ Avante. Jag uppmanar vem som helst att där söka leta upp artiklar som propagerar för sovjetiska intressen eller förhållanden. Det finns inga sådana. Nästan allt material i det kommunistiska partiets huvudorgan är relaterat till det portugisiska folkets verklighet och till dess kamp. Vänsterpartiet kommunisterna är ett självständigt parti. Vi hyser aldrig någon okritisk lojalitet gentemot något annat parti, och vi utfärdar inga blankofullmakter för vår lojalitet. Vi har dock övertygats, med egna ögon, om det portugisiska partiets konsekventa och fasta hållning till kampen för demokrati och socialism. Och vi säger till dem som angriper oss: Ni teg i årtionden, medan fascisterna tryckte ner det portugisiska folket. Ni teg inför kuppförsöken i september 1974, i mars 1975 och i juli 1975. Ni tiger nu, när regeringen Pinheiro de Azevedo söker ockupera radiostationer. Ni tiger när socialistpartiet i Portugal lierar sig med det ultrastalinistiska MRPP i politiska aktioner och fackliga val. Alltid tiger ni — ni talar bara när ni skall angripa det parti i Portugal som sedan 1926 under de svåraste förhållanden har slagits för demokratin. Fru talman! Vpk fruktar ingen debatt om sin politiska trovärdighet, i all synnerhet inte med de andra partierna. Inte med folkpartiet, som låter välja in sig på borgerligt samarbete och sedan ingår den ena pakten efter den andra med socialdemokraterna. Inte med centerpartiet, som nyss tog utskottsinitiativ i asbestfrågan, som partiet i våras var med om att rösta ner. Inte med socialdemokraterna, vars sorglustiga penningaffärer har utgjort en klar fara för den politiska moralen och för respekten för demokratin. Vad är det nämligen för trovärdighet när SAP säger att pengarna kommer från Metall och Metall säger att pengarna kommer från SAP? Ingen vågade säga att de kom från Tyskland. När den saken kom fram sade Willy Brandt att pengarna inte fanns. Och herr Loderer sade först att pengarna kom från tyska Metall och sedan att de kom från hans privata vänner. Till dess vi får kartlagt herrar Palmes och Loderers trassliga trådar till bankkontot i Schweiz tycker jag att socialdemokratins ledning skall tala mycket dämpat om begreppet trovärdighet. Vpk fruktar heller inte en debatt om demokratin, om sitt och andra politiska partiers förhållande till den. Tvärtom. Det var inte vi som försvarade militärens dödsskott i Ådalen 1931. Det var den store liberale Segerstedt i Handelstidningen. Det var inte vi som 1938 gav order om att alla från Tyska riket kommande som hade judestämpel i sitt pass skulle avvisas vid gränsen. Det var socialstyrelsen. Det var inte vi som i strid mot rikets författning beslöt om transportförbud för kommunistisk press. Det var samlingsregeringen. Det var inte vi som i strid med konstitutionen satte tryckfrihetsförordningen ur kraft och lät ett tryckfrihetsbrott dömas efter strafflagen. Det var justitieministern — och mot våra röster godkände riksdagens majoritet grundlagsbrottet. Det var inte vi som skickade den politiska polisen att rensa bildbyrån Saftras lokaler utan att lagenligt protokoll över beslaget gjordes upp. Det var allmänne åklagaren. Det är inte vi som skickar in säkerhetsagenter på svenska arbetsplatser eller låter dem resa till ffrämmande land när de har gjort bort sig. Det är säpo och justitieministern. Det är inte vi som har infört terroristlagen, som leder till utvisning av uppenbart oskyldiga människor. Det är de fyra andra partierna — och det är fru Leijon som sköter verkställigheten. Det är inte vi som har infört lagen om tillfälligt omhändertagande, med vars hjälp man kan anhålla demonstranter, alkoholskadade, socialassistenter eller andra som man händelsevis finner obehagliga. Det är regeringen som gjort det, med de laglydiga moderaternas hjälp. Det är inte vi som vecklar in oss i hemliga valutaaffärer; det är de socialdemokratiska ledarna. Vpk är ett självständigt parti. Vi tar inga order från auktoriteter utanför oss själva. Vpk arbetar för en socialism där de demokratiska frioch rättigheterna befästs och kraftigt utvidgas. Vi är för en socialism där det råder full organisationsfrihet såväl för socialistiska som icke-socialistiska grupper. Vi är för en socialism där aktieägarnas och disponenternas diktatur har ersatts med de arbetandes demokratiska självstyrelse på arbetsplatserna och i bostadsområdena. Vi är för en socialism där just arbetarsjälvstyre ges en stark ställning, en ställning som inte får undergrävas genom ett byråkratiskt dirigeringssystem uppifrån. Den socialistiska planekonomin är i stånd att upphäva arbetslösheten och undersysselsättningen. Den är i stånd att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män. Den är i stånd att bryta ned alla hinder på vägen till det klasslösa samhället. Den är i stånd att ersätta kapitalismens misshushållning, miljöförstöring och allmänna anarki med ett system av medvetna ansvariga beslut och långsiktiga målsättningar, styrda av folkflertalets behov. Men för att den rätt skall kunna utnyttja dessa sina möjligheter krävs att planekonomins beslutssystem kopplas nära till arbetsplatsernas och bostadsområdenas direkta folkstyre. De arbetande människorna måste känna att socialismen medför en genomgripande förändring i deras personliga situation och en helt ny möjlighet att delta i skapandet av den egna verkligheten samt ett slutligt upphävande av den i det nuvarande samhället rådande maktlösheten för flertalet människor. Det frågas inte sällan om vpk:s inställning till andra kommunistpartier, liksom till de socialistiska länderna. Vi har en grundläggande solidaritet med alla krafter som arbetar för socialismen. Men en grundläggande solidaritet är inte detsamma som ett okritiskt accepterande eller ett tigande om uppenbara missförhållanden. Tvärtom ligger det i den marxistiska samhällsteorins villkor att sanningar inte skall tigas ihjäl, de må vara aldrig så obehagliga. Socialismen tjänar inte på okritiska skönmålningar, den vinner inget förtroende genom idealiserande verklighetsförfalskningar eller undanskymmande av problem. Men vi låter i vår kritik heller inte locka oss till att delta i de hetskampanjer som högerkrafterna ibland blåser upp mot socialistiska länder eller partier. De socialistiska länderna har obestridligen varit ett mäktigt stöd för befrielserörelserna ute i världen.

Då skulle de högerpolitiker och militärer ha bestämt, som den gången öppet visade sin sympati för det stora riket i söder. Vi vet att den vanlige arbetaren i Ungern, Sovjetunionen eller DDR har mycket större makt på sin arbetsplats än den svenske. Vi vet att kvinnorna nästan överallt i de socialistiska länderna har en bättre position än i Sverige. Vi vet att barnens rättigheter är vida mer tillgodosedda i de socialistiska länderna och att arbetslösheten är upphävd. Men vi är också på det klara med att de demokratiska frioch rättigheterna i många socialistländer utsätts för allvarliga begränsningar. Det gäller rättsförhållanden, organisationsfrihet och myndigheters attityder mot avvikande. Vi anser att socialistisk kritik mot sådana missförhållanden är oundgänglig — just för socialismens skull. Vi är motståndare till statsbärande partier och tillämpande av politiska åsiktsbrott. Liksom det italienska kommunistpartiet — som i många hänseenden står oss särskilt nära — menar vi att demokratiseringsprocessen måste bryta ner också dessa förhållanden. Fru talman! Kapitalismen och fascismen kommer att slutligen lida nederlag och socialismen att segra. Det kräver emellertid samverkan mellan olika socialistiska krafter. Det förutsätter en dialog mellan olika riktningar inom arbetarrörelsen. Det förutsätter att man bryter alla försök att binda upp arbetarrörelsens organisationer i överenskommelser med storfinans och högerkrafter. Svensk arbetarrörelse har till sitt ursprung varit socialistisk. Den skulle illa svara mot sin historiska uppgift, om den inte i nuet och framtiden definitivt slog in på socialismens väg.
Fru talman! Jag skall svara på några interpellationer. Det blir således nu ett litet avbrott i den atmosfär som präglat kammren de senaste timmarna. De interpellationer jag skall besvara rör prisutvecklingen, inflationen och ekonomin. Herrar Bohman och Helén har frågat mig vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att dämpa inflationstakten i Sverige. Nr 12 Herr Werner i Tyresö har till statsministern ställt en liknande inter Onsdagen den pellation, vilken har överlämnats till mig för besvarande. Vidare har herr 29 oktober 1975 Hermansson frågat mig om regeringen avser att ge höstriksdagen en utförlig redogörelse för sin bedömning av det ekonomiska läget och vilka — Allmänpolitisk åtgärder som regeringen avser att vidta för att avvärja en ökad arbetslöshet — debatt och skapa full sysselsättning. Jag avser att besvara samtliga dessa interpellationer i ett sammanhang. Om åtgärder för att Inledningsvis vill jag då framhålla att den internationella inflationen — dämpa inflationen, under 1970-talet svept fram över världsekonomin med en förödande kraft. — m.m. Vi har under 1974 och 1975 kunnat observera prisstegringar i vår omvärld, vilkas like vi i fredstid inte varit med om sedan 1920-talet. Oljeprisstegringarna har sin givna plats i detta sammanhang men även prisökningarna på övriga råvaror och på livsmedel har spelat en väsentlig roll. Samtidigt har också arbetslösheten stigit mycket kraftigt. Vi räknar nu med att över 15 miljoner människor är arbetslösa enbart inom OECD området. Produktionen stagnerar eller t.o.m. minskar i flertalet länder under 1975. Den internationella lågkonjunkturen har nått ett djup och en omfattning som vi inte upplevt sedan 1930-talet. Mot denna bakgrund skall vi se vår egen situation, och då framstår den ekonomiska utvecklingen i vårt eget land som väl hävdad. Genom vår ekonomis stora utlandsberoende kan vi visserligen aldrig helt avskärma oss från den internationella ekonomiska utvecklingen, men genom kraftfulla insatser i den ekonomiska politiken har vi hållit uppe den inhemska efterfrågan på en hög nivå och därigenom motverkat nedgångstendenserna utifrån. I motsats till vår omvärld har vi kunnat expandera sysselsättningen och hålla arbetslösheten nere. Ett flertal länder redovisar nu arbetslöshetstal som ligger i närheten av eller över 5 96 medan vi under tredje kvartalet i år kunde registrera siffran 1,6 96. Samtidigt har vi även — trots vårt internationellt sett mycket höga oljeberoende — kunnat hålla en i jämförelse med andra länder lägre takt i konsumentprisstegringen. Under loppet av 1974 steg våra priser med ca 10 26 samtidigt som genomsnittet för Västeuropa låg på 13 96. Enligt det senaste tolvmånaderstalet — jämförelsen görs då inom OECD-länderna - som avser augusti 1975 ligger Sverige fortfarande väl till vid en internationell jämförelse, vilket även är fallet om man begränsar jämförelsen till det senaste halvåret och därvid beaktar vidtagna förändringar i de indirekta skatterna. Självfallet framstår inflationen i dag som samma besvärande problem för alla regeringar runt om i världen. Det finns emellertid inga enkla patentlösningar på detta problem. Genom den ökade internationaliseringen har man svårt att avskärma sig från de prisstegringsimpulser som kommer via utrikeshandeln. Likaså får man ta priskonsekvenserna av det tvåårsavtal som träffats på arbetsmarknaden. Det kan vidare inte i nuvarande konjunkturläge bli fråga om att med hjälp av en efterfrågedämpande politik söka bringa ner takten i prisstegringen. En sådan 161 politik skulle få sin ofrånkomliga konsekvens i form av en ökad arbetslöshet. De prisutsikter som nu avtecknar sig för 1976 tyder på att vi kan emotse en lugnare ökningstakt under detta år. Trots det utgör prisstegringen ett allvarligt problem, särskilt sett från de enskilda hushållens synpunkt. Regeringen håller därför näringslivets prissättning under noggrannare övervakning än någonsin tidigare. Prisoch kartellnämnden har numera en betydande insyn i företagens prissättning, marginaler och kostnadsutveckling, bl.a. genom de överläggningar som sker mellan nämnden och olika företag och branschorganisationer. Denna aktiva prisövervakning skall fortsätta med oförändrad skärpa och regeringen kommer således att noga följa konsumentprisernas förändringar. Skulle prisökningarna tendera att ligga klart över vad som kan bedömas som ofrånkomligt och inga andra åtgärder ger önskat resultat, kan naturligtvis frågan om en utvidgning av nuvarande prisstopp till nya varuoch tjänsteområden komma att aktualiseras. När det gäller herr Hermanssons frågor om läget på arbetsmarknaden vill jag hänvisa till regeringens deklaration vid öppnandet av detta riksmöte samt till de i samband härmed offentliggjorda ekonomisk-politiska åtgärderna. Jag kommer sedermera att till riksdagen redovisa resultatet härav. Jag har den uppfattningen att åtgärderna kommer att medföra en fortsatt väl hävdad arbetsmarknad under den nu överblickbara framtiden. Detta var, fru talman, ett försök att i en sammanfattande skrivning svara på dessa fyra interpellationer. Men eftersom jag har tid till mitt förfogande skall jag något utförligare kommentera var och en av interpellationerna. Vi har haft många diskussioner om vad konsumentprisstegringen egentligen innebär i fråga om sitt värde och sin valör. Herr Bohman har i sin interpellation givit uttryck för en mening som avviker från den jag har på den punkten. Statistiken för tolvmånadersperioden september 1974-september 1975 visar att prisstegringen i vårt land har varit 11,1 26. Nu minns vi emellertid alla att i september i fjol hade vi en artificiell prissänkning genom att vi under större delen av månaden hade den sänkta momsen. När momsen återgick till sitt gamla läge steg priserna med 3 96, vilket var fallet i oktober månad 1974. Jag är således rätt övertygad om att ifall man gör den här tolvmånadersberäkningen för oktober månad i år och oktober månad i fjol, så får man i fråga om inflationen ett annat och mer fördelaktigt resultat. Inflationen blir då inte så hård. Jag vågar ha den uppfattningen att vi även vid en sådan tolvmånadersberäkning kommer att hålla oss under 10 926. Om denna min förhoppning slår in visar det sig att vi klart ligger i den lägsta tredjedelen vid en sådan internationell jämförelse av prisutvecklingen. Om man ser på utvecklingen från den 1 januari till dags dato visar det sig att vi haft en prisstegring på 7,7 96. Jag tar tiden något i anspråk och fortsätter min internationella jämförelse, eftersom jag vill minnas att herr Bohman varit intresserad av sådana jämförelser. Under samma = Nr 12 tid har tre länder — England, Finland och Norge — haft väsentligt högre prisstegringar. Sedan kommer fem nationer, som haft prisstegringar på mellan sju och åtta procent. Bland dessa fem nationer finns Sverige. Ytterligare fem nationer har haft lägre prisstegringar, på mellan fem och — Allmänpolitisk sju procent. Vi ligger således ungefär i mitten, om man tar den här debatt beräkningsgrunden. Bland de fem nationer som ligger allra lägst har vi emellertid tre na Om åtgärder för att tioner — USA, Östtyskland och Danmark — som samtliga har en arbets — dämpa inflationen, löshet på lägst 5 96, i vissa fall avsevärt högre. Vår arbetslöshet ligger — m.m. på 1,5 96 — 1,8 enligt arbetskraftsundersökningarna och 1,2 å 1,3 96 enligt arbetsförmedlingarnas beräkningar för våra 2,7 miljoner arbetslöshetsförsäkrade. Det torde vara ett känt faktum att om man icke är så ambitiös i fråga om sysselsättningspolitiken utan tolererar en arbetslöshet, har man större möjligheter att behärska prisoch inflationsutvecklingen. Den ständigt aktuella frågan — vi har diskuterat den många gånger tidigare här i kammaren — är vad man skall prioritera. Vi har prioriterat sysselsättningen. Andra nationer har — framför allt under de senaste åren då de varit pinade av sina väldiga bytesbalansunderskott — prioriterat åtgärder för att komma till rätta med bytesbalansen och accepterat en större arbetslöshet. Trots vår mycket bestämda prioritering anser jag att vi i ett internationellt sammanhang har klarat oss ganska väl. Herr Bohman räknar på ett annat sätt än jag — han räknar med nettoprisindex. Jag kan gå så långt att jag ger herr Bohman rätt i att detta kan ha sitt rent vetenskapliga intresse. Jag räknar med bruttoprisindex, såsom statistiska centralbyrån och prisoch kartellnämnden gör. Bruttoprisindex speglar på ett riktigare sätt hur människorna i sitt vardagsliv möter prisstegringar. Stiger momsen får människorna känna på detta i form av högre priser. I nettoprisindex exkluderar man resultatet av en momsstegring. Om vi höjer subventionerna på livsmedel känner den vanlige köparen det i form av lägre priser på livsmedlen. I nettoprisindex exkluderas även den verkan. Vill man ha ett uttryck för hur människorna möter prisstegringen i det praktiska livet, får man hålla sig till det bruttoprisindex som jag här redovisat. Man kan då fråga sig: Vad blir prisstegringen år 1975? Hur man än räknar — vare sig man gör en tolvmånadersjämförelse, tar ett medeltal för 1974 kontra 1975, eller räknar från den 1 januari till den 31 december — bör vi ha goda chanser att hålla oss under 10 96. Jag vill inte precisera mig närmare. Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta, frågar herr Bohman, för att stoppa inflationen? På samma sätt som hitintills, dvs. med de medel som står en regering till förfogande i ett fritt demokratiskt samhälle och — säg gärna — i en marknadshushållning kommer vi att sträva efter att minimera och dämpa inflationen. Vi har accepterat prisstegringarna där de har varit ofrånkomliga. Vi kommer att få göra det i fortsättningen också — jag måste tyvärr säga det. Är det så att priserna på exportmark 163 naden stiger, har vi inte kunnat avregla den svenska marknaden från omvärlden, vare sig på importeller exportsidan. Vi gjorde visserligen ett ingrepp för något år sedan, då vi prisstoppade utvecklingen för pappersmassan för att i någon mån hålla igen när det gäller prisstegringen på papperskonsumtionen inom landet, men det ingreppet skedde ju efter det att priserna hade höjts högst väsentligt. Där har vi ett samband. Vi har också ett samband på importsidan när det gäller oljan. Vi har lönerna som spelar sin roll i det sammanhanget. Man är tvingad att ta en viss hänsyn till vad en löneuppgörelse får för genomslag rent prismässigt — eller kalla det inflationsmässigt — när den skall omsättas i praktiken. Det här var man helt på det klara med när huvudorganisationerna skrev sitt senaste avtal. I uppgörelsen mellan SAF och LO fanns det följaktligen en protokollsbestämmelse som säger att man utgår ifrån att de prisstegringar som blir nödvändiga för att kunna klara de lönehöjningar som det träffades avtal om kommer att accepteras av regeringen och priskontrollnämnden, när dessa i fortsättningen skall ta ställning till den här frågan. Marknadsekonomins hänsynstagande till verkligheten ger vissa prisstegringar, och det kommer man inte undan hur mycket man än rent allmänt talar om att det skulle finnas någon lysande lösning på detta problem som vi har dragits med så länge jag kan minnas tillbaka. Att man med något slags radikala skattesänkningar skulle klara sig ifrån prisstegringseffekterna och prisstegringsproblemen är helt taget ur luften. Jag skulle underskatta herr Bohmans förstånd om jag trodde att han på allvar inbillade sig att det fanns sådana här radikallösningar på inflationsproblemet. Jag vill kommentera herr Heléns interpellation litet närmare. Herr Helén gör också sin beräkning i den här indexkalkylen utan att ta hänsyn till den speciella situation som vi hade under månaderna april-september i fjol med en artificiell sänkning av prisläget på grund av att vi tillfälligt sänkte momsen. Men herr Helén har ett annat uppslag, i och för sig inte nytt som är intressant — vi har talat om det många gånger tidigare. Det är tanken på en allmän stabiliseringskonferens före avtalsförhandlingarna. Sådana överläggningar, menar herr Helén, skulle ge oss en chans att i samförstånd och med användande av förståndsmässiga argumenteringar dämpa en inflationistisk löneutveckling. Jag har gjort en del desperata försök i den riktningen tidigare, fast jag inte talat så mycket om det, men alla sådana där försök att få överenskommelser på förhand innan avtalsförhandlingarna går ihop har skändligen strandat. Vi kan bara erinra oss hur det var vid de senaste avtalsförhandlingarna. Man prövade sådana överläggningar mellan LO och tjänstemannaorganisationerna, och jag vet att man gick till den prövningen med mycket allvar. Den misslyckades. Det visade sig omöjligt att förena dessa båda löntagarorganisationer. Vad som var ännu mer intressant var kanhända att man sedan inte ens inom tjänstemannaorganisationen kunde enas om ett gemensamt utspel, utan PTK -— privat Det är en illustration av hur svårt det är att på förhand resonera sig fram till hur man skall göra. Och vi började Haga I — det vet också herr Helén mycket väl — med fem parter. Det var två som slank ur — Allmänpolitisk under diskussionerna och tre blev kvar. Den vackra tanken strandar, debatt menar jag, på den hårda verkligheten. Herr Helén för in i debatten tanken på indexreglering av skatteskalor. Om åtgärder för att Han menar följaktligen att den tänkta överläggningen även skulle kunna — dämpa inflationen, omfatta skattepolitikens utformning på denna avgörande punkt. Han har — m.m. vidare förslag om något slags indexreglering av hushållssparandet. Vi skulle alltså inleda förhandlingarna med ett par frågor som herr Helén lika väl som jag vet är djupt kontroversiella — där vi har våra ståndpunkter och där det tyvärr inte finns någon möjlighet att hamra fram en kompromiss. Jag vågar nog säga det. Av bara farten fortsätter herr Helén med vissa andra indexregleringar. Jag vill minnas att han också sade någonting om obligationslån som skulle kunna indexregleras. Det är en fråga som jag har haft uppe i mitt planeringsråd åtskilliga gånger. Det finns inget gehör för den tanken vare sig bland företagare, bankmän eller anställda. Och de berörda parterna bör nog vara med på idéerna innan man allvarligt funderar på att genomföra dem. Jag är ledsen att behöva säga till herr Helén att jag lika litet som tidigare tror på möjligheten att sätta sig kring ett bord — en stor församling med skilda intressen och skilda uppfattningar — och komma fram till någonting som skall dämpa inflationen. Herr Werner har i sin interpellation tagit upp i princip samma frågor. Och han har på ett trosvisst sätt rekommenderat mycket enkla lösningar. Herr Werner påstår att det egentligen är mycket enkelt att stoppa inflationen, att lönerna inte spelar någon roll i inflationsprocessen och att det är lika fel att de internationella prisstegringarna spelar någon roll i vår inhemska inflationsprocess. Han säger att det är profiten som skall klara av lönehöjningarna och att vi på något underligt sätt skall isolera oss från den utveckling som världen i övrigt representerar. Det är enkelt att säga detta. Herr Werner säger det förmodligen på sina möten när han talar för sina trogna. Men jag tvivlar på att han tror på det själv. När vi hade träffat det senaste avtalet på arbetsmarknaden — och det skall vi göra i frihet — marscherade inte den privata handeln ensam upp till prisoch kartellnämnden, utan Kooperativa Förbundet gick hand i hand med den privata handeln upp till nämnden. De visade fram ett siffermaterial och krävde förhöjda marginaler — dvs. högre priser och större inflation — för att klara lönepåslaget. Och de hade tillräckligt starka skäl för att prisoch kartellnämnden medgav att de fick höja marginalerna. Varför kom man nu från alla håll och begärde detta? Man kom därför att det var nödvändigt. Om inte herr Werner tror på de privata handlarna 165 bör han ändå kunna tro på konsumentkooperationen. Varför tog de inte en del av profiten till sina lönehöjningar. Varför skulle de begära en ännu större profit om det är så förtvivlat enkelt som det sägs i interpellationen, att profiten skall klara av det hela och att vi sedan skall ha stabila priser? Herr Werner har också andra förslag för att lösa problemen. Det är bl.a. de multinationella företagens monopolvinster som skall begränsas. Herr Werner får väl precisera litet närmare vilka vinster han specifikt tänker på. När man talar om de multinationella företagens monopolvinster är det rätt vanligt att man tänker på oljebolagen. I den allmänna debatten brukar man hänga ut dem, och de har väl haft sina lysande tider. Men i dag tror jag inte att tiderna är så särdeles lysande. Jag hade tillfälle att för en vecka sedan tillsammans med ledningen för ett konsumentföretag på området gå igenom hur årsresultatet såg ut att bli. Det här företaget tar ut lika mycket för bensinoch oljelitrarna som de multinationella företagen, och deras årsresultat var sannerligen inget att yvas över. Så herr Werner i Tyresö får förklara litet närmare — inte i allmänna ordalag — vad han syftar på och om han menar att det på ett visst område finns alldeles speciella marginaler att ta av. Herr Werner slutade med fyra frågor. Vilka initiativ tar regeringen för att dämpa inflationen? undrade han. Jag har redan svarat herr Bohman att vi får arbeta med samma metoder och samma teknik som hitintills och göra det bästa av situationen. Han frågar vidare hur det skall bli med prisstoppet. Kan man bygga ut det ytterligare? Ja, ett prisstopp är variabelt. Det kan sättas in efter behov. Det kan lyftas av om man anser att det inte behövs längre och det kan skärpas om man anser att det behöver skärpas. Det är på det sättet vi tillämpar prisregleringen f. n. och vi kommer att fortsätta med det. Den monopolistiska prisbildningen är som allt annat föremål för uppmärksamhet. Om det är någon som kommer och säger att vi är en monopolindustri och har satt våra priser med hänsyn till detta så är det självklart att man tittar på den prissättningen lika väl som man tittar på prissättningen i ett annat företag, en industri eller bransch som arbetar i fri konkurrens. Prisoch kartellnämnden har den översikten över hela linjen och kommer naturligtvis även att ha det i fortsättningen. Herr Hermansson har framställt en interpellation som i någon mån skiljer sig från de andra. Han har tagit upp den allmänna ekonomiska situationen. Han citerar bl.a. LO-ekonomerna i sin interpellation och säger att de hade varslat om att det kunde bli halv storm, men de varslade även om att det kunde bli en svår storm. Jag trort.o.m. att herr Bohman var så imponerad av uttrycket att han använde sig av det tidigare i dag. Man kan bara beklaga att inte regeringarna i USA, Tyskland, England och Frankrike läste LO-rapporten och dessa varningar, för det är ju över de nationerna stormen har gått fram. Vi läste LO-rapporten, vi läste konjunkturinstitutets rapport, Industriförbundets rapport, TCO:s rapport, Nr 12 och vi gjorde våra egna rapporter och prognoser och på det byggde vi Onsdagen den regeringens handlande. Och utvecklingen har varit helt annorlunda hos 29 oktober 1975 oss än i vår omvärld. Vi har inte haft så många i arbete någon höst som vi har denna höst. — Allmänpolitisk Statsministern har tidigare i dag redovisat en sysselsättning som visar debatt 90 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Vi har aldrig haft en så låg arbetslöshet som vi har nu. Om åtgärder för att Det är vad vi vet i dag. Vi vet vidare att vi genom olika åtgärder — dämpa inflationen, på det politiska planet har en så pass god efterfrågan i det här landet = m.m. att det bör finnas rimliga möjligheter att hålla sysselsättningen väl uppe under den tid vi nu överblickar. Om den tiden tyvärr skulle bli längre än vad jag förutskickar får man komma tillbaka med ytterligare åtgärder, svårare är inte det. Men på en punkt tycks alla dessa ekonomer — nationella och internationella — börja bli ganska eniga, nämligen om att konjunkturen och efterfrågan under 1976 går upp. Vi har ett interregnum till dess och jag vågar säga att vi genom att vi gick in i den här krisen med ett ordentligt överskott i vår utrikeshandel och i vår bytesbalans och genom att vi har en ordentlig valutareserv bör ha förutsättningar att klara oss i väntan på den internationella efterfrågeuppgången. Nu kommer så småningom ett regeringsförslag till riksdagen med en redovisning över den internationella och nationella konjunkturen. Vi kommer även med propositioner, i tilläggsstat och annorstädes, att redovisa vad regeringen tänker sig för att kunna komma till rätta med de eventuella risker för arbetslöshet som kan möta. Jag skall inte ta tiden i anspråk — jag är rädd för att jag, även om rösten är litet beslöjad i dag, börjar prata upp mig så att tiden försvinner — för att vid det här tillfället gå igenom alla detaljerna. Tids nog kommer riksdagen att få förslag. Men vi har en finansfullmakt på 1 miljard kronor som vi fått av riksdagen. Vi är inställda på att använda den finansfullmakten för att stärka sysselsättningsåtgärderna med speciell inriktning på kvinnornas sysselsättning men framför allt på ungdomens sysselsättning. Jag skulle kanske också, fru talman, innan jag slutar detta inlägg säga något till herr Fälldin. Han har av någon underlig anledning inte hunnit med i interpellationsgiven, men han har haft en inledning här i dag i sin egenskap av partiledare. Därför vill jag ju vara artig och fälla några kommentarer också till hans inlägg. Jag fäste mig vid att herr Fälldin ansåg att skatteavdragen för maskininvesteringar, som vi kommer att föreslå riksdagen och som skall gälla från den 15 oktober fram t.o.m. utgången av nästa år, också borde gälla för byggnader. Nu har vi ju varit så generösa att vi har lämnat alla investeringsfonder fria för byggenskap. Och skattevinsterna i fråga om fonderna ligger ju i allt väsentligt på anläggningar och på byggen, i liten utsträckning på maskiner. För att i någon mån jämställa dessa båda aktiviteter, byggenskap och maskinanskaffning, tarvades denna ex 167 tra avdragsmöjlighet på 10 96. Dessutom har den naturligtvis en alldeles avgörande betydelse för den stora och tunga verkstadsindustrin som svarar för 40 96 av den industriella produktionen. Vi har genomfört en dispens för energibeskattningen. Det kanske är riktigt om jag här talar om att under de senaste fyra åren, från 1971 t.o.m. 1974, tillämpades en dispens beträffande energiförbrukningen vid de speciellt energikrävande industrierna. Det är skogsindustrierna, det är järn-, ståloch cementindustrierna och det är ytterligare en del andra industrier. Den dispensen var — med den fullmakt som riksdagen har givit regeringen — så pass generös att när man nu utnyttjar den dispens som riksdagen gav regeringen i våras betyder det en skattehöjning för den svenska industrin på upp emot 200 milj.kr. Men det betyder å andra sidan att den svenska industrin — om man inte gav den nya dispensen — skulle få icke allenast dessa uppemot 200 milj.kr. utan ytterligare en skattehöjning på bortåt 250 milj.kr. De här redovisade förhållandena har kanske inte så många klart för sig och jag hade därför ett behov att nämna dem. Kapitalinteckning för energiutbyggnaden innebär ju också ett problem som herr Fälldin tog upp i samband med sin diskussion om kärnkraften. Han frågade efter vad regeringen har för planering, om kapitalåtgången och om vilka inteckningar man gör i den svenska kapitalmarknaden om man fullföljer detta energiprogram. Han fick inget svar på det. Och frågan om vilka absoluta belopp det rör sig om går icke att ge svar på. Men så mycket kan jag dock säga för att illustrera ett problem att vi kommer att behöva en energiutbyggnad i det här landet. Bytesbalansperspektivet och mycket annat säger tveklöst att en expansion av den svenska industrin som skall klara vår bytesbalans kommer att kräva energi. Och den energin blir lika dyr, oavsett hur man bygger ut den. Den blir förmodligen dyrare om man baserar den på olja. Jag har litet mera att säga till herr Fälldin, men jag kommer tillbaka med detta.

Fru talman! Får jag först beklaga finansministern för hans förlorade röst. Jag gör det med desto större medkänsla som jag för precis ett år sedan befann mig i exakt samma situation. Om smittan kommer från mig så måste det vara en smitta med ovanligt lång fördröjning. Hoppas på snar bättring. Sedan till saken. Inflationen är som bekant ett av vårt lands allvarligaste problem. Låt mig en gång för alla konstatera det. Inflationen är socialt oacceptabel. Den drabbar skilda befolkningsgrupper ojämnt och orättvist. Småsparare som har sina pengar på bank får sina sparmedel reducerade med mellan en fjärdedel och en tredjedel under loppet av tre år. Det är många års sparande som på detta sätt försvinner. Pensionärerna blir hårt utsatta. Det finns andra som vinner på inflationen — de som kan placera sina pengar i realkapital och de som har råd att skaffa sig skulder. Inflationen gynnar dem som lever för stunden, dem som konsumerar på kredit. Den missgynnar sparsamhet. Den missgynnar sund personlig ekonomi. De ekonomiskt starka kan klara inflationen och de kan också tjäna på den. De stora förlorarna är de ekonomiskt svaga i samhället. Det är därför vi moderater inte kan acceptera en penningvärdeförsämring av den storlek som vi haft under de senaste åren. Gösta Rehn har sagt att man måste ”hata inflationen”. Vi gör det. Inflationen, kan man också säga, är samhällsfientlig därför att den undergräver förtroendet för statsmakterna. Den är förödande för solidariteten mellan olika medborgargrupper. Många upplever en förlamande känsla av desperation när de ser hur priserna nästan dag för dag rusar i höjden. För några år sedan var 100 kr. ett stort belopp. Då räckte det långt när man gick ut och handlade. Det gör det inte längre. Fråga husmödrarna! Jag har tidigare i dag gjort gällande att många försöker anpassa sig till inflationen och hugga för sig så mycket som möjligt. Men det kan bara de göra som har möjligheter. Alla har det inte. Inflationen är också på sikt ett hot mot sysselsättningen. De som inte vet detta kan läsa konjunkturinstitutets rapport som kom i förrgår. ”Exportvolymen föll kraftigt under första halvåret i år,” konstaterar rapporten. Delvis beror detta på att de svenska exportpriserna i relation till prisutvecklingen utomlands ”stigit avsevärt och detta i synnerhet första halvåret 1975”. Vi har förlorat andelar i våra exportmarknader. Inte minst gäller detta verkstadsexporten och färdigvarorna i deras helhet. Och institutet sammanfattar att ”den svenska inhemska kostnadsstegringen i viss utsträckning yttrat sig i internationellt sett hög prissättning på svenska exportprodukter med negativa effekter på utvecklingen av de efterfrågade volymerna”. Detta skall läsas och lyssnas på mot bakgrunden av finansministerns jämförelser med prisutvecklingen utomlands. Uttryckt på vanlig svenska innebär konjunkturinstitutets rapport att den inflation vi har här hemma är direkt medansvarig för att den svenska exporten sjunkit så kraftigt som den gjort under det här året. Och vi vet att arbetsmarknadsläget kommer att försämras under hösten och vintern. Den totala tillväxten blir i år lika med noll. Sambandet är alldeles klart. Det är oviljan eller — för att vara hövligare — oförmågan från regeringens sida att med kraft ingripa mot penningvärdeförsämringen som har lett till att vårt konkurrensläge utomlands har försämrats, som har lett till att den ekonomiska tillväxten uteblivit och som medför de sysselsättningssvårigheter som vi nu kan förutse. Det är mot den här utomordentligt allvarliga bakgrunden som jag häromdagen frågade finansministern vilka åtgärder regeringen ämnade vidta på både kort och lång sikt för att dämpa inflationstakten i Sverige. Och vad har jag nu fått för svar?

Men konkret, fru talman, inte någon enda åtgärd ägnad att pressa ner prisökningen under året och att dämpa motsvarande prisstegringstendenser under nästa år. Det vidhöll ju finansministern i det kompletterande inlägget för en stund sedan. Det är bara ett enda recept som man talar om, nämligen skärpt priskontroll, trots att finansministern lika bra som jag vet att priskontroll inte löser några inflationsproblem. Att angripa prisstegringar med priskontroll är att försöka medicinera bort symptomen på en sjukdom, inte att bota själva sjukdomen. Jag hade verkligen, fru talman, inte väntat mig ett så svagt svar på en så viktig fråga av en så stark karl som Gunnar Sträng. Han ägnade sig åt en skönmålning och han strödde omkring sig självberöm, som jag inte tycker är berättigat när det gäller inflationen. Att vi tidigare har haft en i förhållande till andra länder hygglig prisutveckling beror på att vi åren 1971 och 1972 — de förlorade åren — hade en otillständigt hög arbetslöshet. Det var det pris som Sverige betalade för sin konkurrenskraft och för de goda tider som därefter har rått. Men jag tror inte att regeringen en gång till är villig att erlägga motsvarande betalning. Den förbättring som vi ”tillkämpade oss under dessa förlorade år” — framhöll riksbankschefen vid bankmötet i förra veckan — har nu ”gått förlorad”. Skall vi nu kunna hävda oss i den hårda utländska konkurrensen, måste vi komma till rätta med kostnadsutvecklingen här hemma. Och den är allvarligare än vad den är utomlands. Fortsätter den på samma sätt som hittills, kommer vi också att fortsätta att förlora andelar i våra exportmarknader. Och förlorade exportandelar är lika med minskad sysselsättning. Det är riktigt att inflationen fram till slutet av 1974 delvis berodde på omvärlden. Ungefär hälften av prisstegringen under år 1974 berodde på de internationella prisstegringarna. Men i dag — och det är ju dagen och morgondagen det gäller — är läget ett helt annat. Från augusti förra året till augusti i år steg konsumentpriserna med nära 12 26. Om man inte hade bytt beräkningsmetoder vid årsskiftet, skulle prisstegringen vara en halv procent högre. Det är rätt att momssänkningen har spelat en roll. Den kan göra bortåt 2 926. Men vi kommer i varje fall att ligga över 10 96, herr finansminister. Sedan kritiserade finansministern mig för att jag hade använt nettoprisindex i min interpellation. Nettoprisindex speglar den verkliga inflationen i samhället medan konsumentprisindex visar hur denna inflation drabbar konsumenterna — med bortseende från subventioner som man betalar via sina skatter. I min interpellation pekade jag på hur snabb inflationen var, vare sig man tittar på konsumentprisindex eller på net toprisindex. Men av den ökning som vi nu kommer fram till — den ligger över 10 26, det är min bestämda övertygelse — beror inte ens en enda procent på de internationella priserna. Resten — omkring 10 96 — beror alltså på oss själva. Konjunkturinstitutet tror att prisuppgången i år skall bli 9,8 26 och att bara en sjundedel därav beror på omvärlden. För 1976 räknar man med en prisuppgång på 7,4 26 — en vänlig beräkning. Därav skulle en femtedel bero på internationella priser, resten på vad som sker härhemma. Jag tror inte att finansminister Gunnar Sträng kan bestrida att den inflation som vi lever med i dag är så gott som helt hemgjord. Den är blågul. Och ändå har regeringen räknat mycket optimistiskt i fråga om årets prisstegringar. Det verkar som om man till varje pris ville ligga under 10 96 och därför laborerar med tal som 9,8. Men om vi på nytt ser på vad som har hänt från januari till augusti och räknar om den prisstegringen till helår får vi en uppgång i konsumentprisindex på 11,4 96. Mellan augusti och september steg index med 0,9 246, trots diskontosänkningen. Hur jag än räknar, kommer jag upp till en årsinflation på över 10 96. Och då har jag inte tagit hänsyn till de hyreshöjningar som vi har att räkna med. Har finansministern och kammarens ledamöter f. ö. observerat att konjunkturinstitutet i sin bedömning av prisutvecklingen under 1975 och 1976 räknat med ett svagare genomslag då det gäller bostadspriserna än för 1974? Hur stämmer det med de överenskommelser som har träffats bl.a. mellan Hyresgästföreningen och de s.k. allmännyttiga företagen om hyreshöjningar, som sannerligen inte går av för hackor? Och dessa hyreshöjningar skall ju också påverka hyrorna i det privata bostadsbeståndet. Jag tror att vi även i år får räkna med en tvåsiffrig inflation. Jag tror att 11 94 är en sannolik bedömning medan finansministerns väl är något lägre. Den inflationstakten förutsåg vi redan i januari. För 1976 kommer prisstegringen i varje fall inte att ligga långt under 10 96. Man får ”ta priskonsekvenserna av det tvåårsavtal som träffats på arbetsmarknaden”, sade finansministern i sitt svar. Ja, man får det. Men har regeringen då inget ansvar för det avtalets innehåll? Eller rättare sagt för den ekonomiska miljö — marginalskatter och inflation - som gjorde att tvåårsavtalet fick det innehåll som det fick? Och har regeringen heller inget ansvar för den löneuppgörelse för de offentliganställda som i sin tur drev upp kostnaderna för de privatanställda? Varför vidtog man inga åtgärder för att få läget under kontroll? Man godtog en ökning av arbetskraftskostnaderna av omkring 20 96. Och det blir inte mycket bättre nästa år. Visserligen skulle man kunna sänka arbetsgivaravgiften för att mildra inflationen. Men för sådana åtgärder har jag inte kunnat finna någon som helst förståelse, trots att även vårt konkurrensläge därmed skulle förbättras. Man talar i stället dagligen och stundligen om att höja arbetsgivaravgiften. Riksbankschefen talade klartext häromdagen, då han sade: ”Helt andra förutsättningar måste skapas för nästa avtalsrörelse än de som gällde för 1975.” Tydligare kan en hövlig riksbankschef inte kritisera sin egen regering. Och han har rätt. Regering och statsmakter kan inte sitta med armarna i kors i längden. Vi måste — som jag framhöll tidigare i dag — skapa en helt annan handlingsberedskap än den man hittills haft och en annan handlingskraft än den man hittills visat för att komma till rätta med prisstegringarna, för att skapa ett annat förhandlingsklimat i lönerörelserna och för att förstärka vår internationella konkurrenskraft. Jag är alldeles övertygad om att våra löntagare i dag begriper att ingen på sikt vinner någonting på det slags löneökningar som vi haft i år. Förhållandet mellan de nominella och de verkliga löneökningarna efter skatt är helt orimligt. Att hushållens reala disponibla inkomster ökar hyggligt under 1975, det vet vi. Men hur mycket av ökningen som beror på behållna verkliga lönestegringar efter skatt, det vet vi inte exakt. Möjligen omkring 2 926 av löneökningar på omkring 20 26. Detta är — jag upprepar det — en helt orimligt relation. Vi lade som bekant fram ett eget förslag förra hösten — ett anti-inflationspaket. Jag vågar inte påstå att vi — om det hade accepterats — skulle ha löst alla inflationsproblem. Men jag vågar påstå att om regeringen hade följt våra rekommendationer, då skulle prisutvecklingen ha blivit betydligt lugnare än vad den sedan blivit. Och vi skulle ha haft ett betydligt bättre utgångsläge i den konjunkturnedgång som vi nu är inne i. Nu gäller det de avtalsförhandlingar som skall äga rum nästa år. Det är för de förhandlingarna som vi måste skapa ett bättre utgångsläge än vi hade förut. Och oberoende av vilken regering som sitter vid makten nästa höst, måste dess allra viktigaste uppgift vara att skapa garantier för att förhållandet mellan å ena sidan löneökningar och höjda lönekostnader och å andra sidan det som blir kvar i portmonnän efter skatt och inflation blir ett helt annat än det som rått 1975 och förmodligen kommer att råda även 1976. De riktlinjer vi redovisade förra året för hur en sådan målsättning skall förverkligas har fortfarande full giltighet. Det är den politiska viljan att komma till rätta med inflationen som det nu kommer an på. Och, fru talman, det är inte statlig inkomstpolitik i ordets vanliga mening som vi förordar. Men å andra sidan får inte rädslan för detta ofta missbrukade ord leda till att vi fortsätter den låtgåpolitik som har varit rådande under senare år. Inflationen måste stoppas. Samtidigt som jag tackar finansministern för hans svar beklagar jag att finansministern inte själv har velat anvisa några konkreta metoder att lösa detta problem, som jag betecknat som ”vårt lands allvarligaste”.

Fru talman! Inte sedan Koreainflationen 1950-1952 har Sverige haft en sådan takt i prisökningarna att den tillnärmelsevis närmar sig den som började i slutet av 1973. Under de här 20 åren från 1950-talets början nådde inflationen, om man räknar på konsumentprisindex, aldrig upp till 8 26 i årstakt förrän under sista kvartalet 1973. Det blev ju början till en acceleration av samma slag som den man fick under Koreainflationen. När prisstegringarna blev som värst, under fjärde kvartalet 1974, var man uppe i en årstakt på 14,6 96, fortfarande räknat på konsumentprisindex. Det har faktiskt i den internationella och även i den svenska debatten förekommit en del dunkla förklaringar till denna snabba inflation. Multinationella företag påstås ha konspirerat och åstadkommit eländet, men jag tror i själva verket att det finns andra och mycket påtagligare orsaker till kraften i den internationella inflationen. Högkonjunkturen 1972/73 var unikt stark ute i världen och samstämd i hela industrivärlden utom just i Sverige, som då i stället hade sina två hemmalagade förlorade år. Detta medförde ett väldigt sug på råvaror, som mångdubblades i pris. Inför utsikterna av nya höjningar köpte man ännu mer och lade på lager, och samtidigt rakade livsmedelspriserna i höjden, inte minst genom att Sovjet och Kina från USA då köpte upp halva den normala världsexporten av vete. Sedan kom som vi alla vet under hösten 1973 femdubblingen av oljepriserna, och verkningarna spred sig genom de rika ländernas ekonomier, transporter och kemisk industri, uppvärmning av bostäder och industrilokaler och en stor del av elproduktionen. Ingen enskild råvara hade så vitala användningsområden i industriländerna som just oljan, och härmed var styrkan i prisgenomslaget given. Det sista steget kom när löntagarna måste kompensera sig för prisstegringar som hade urholkat deras köpkraft. I det läget övergår inflationen från att vara i allt väsentligt internationellt bestämd till att bli ett problem som effektivare kan mötas med inhemska politiska åtgärder. Det här har varit bakgrunden — och det är därför jag har tagit upp det litet fylligare — till de skatteomläggningar som under folkpartiets aktiva medverkan har genomförts för 1975 och beslutats för 1976. I stället för att passivt låta den internationella inflationen övergå i svensk kostnadsinflation menade vi att det var viktigt att söka dämpa prisgenomslaget av lönerörelsen genom att se till att löntagarna via skattesänkningar kunde hålla köpkraften uppe. Nästa år — alltså från den 1 januari 1976 — får de allra flesta löntagare 1600 kr. i sänkt statsskatt. Jag tror jag vågar påstå att det blev just den summan genom att vi in i det sista höll fast vid det kravet och fick igenom det. Löntagarna hade behövt begära ytterligare 4000 kr. i höjd årslön för att få ut lika mycket, om de inte hade fått just den skattesänkningen. En sådan ytterligare löneökning skulle verkligen ha drivit på inflationen.

I Sverige har inflationen, trots att den också här har varit betydligt högre än tidigare, mött något mildare reaktioner än på en del andra håll. Jag tror det ligger en del i den förklaring som riksbankschefen gav till det fenomenet häromdagen, när han sade: ”I Sverige har människorna fått det bättre trots inflationen.

Och varför finns det då skäl att med stor kraft angripa den? Jo, inflationen har så direkta verkningar för den enskilde. Den är en godtycklig omfördelare av ekonomiska tillgångar. Den som sparar på bank, kanske för att ha en reserv på äldre dagar, finner att pengarna trots räntan för varje år blir allt mindre värda. De barnfamiljer som lever trångt ekonomiskt finner att barnbidragen urholkas. De som redan har stora tillgångar och dessutom känner alla de möjligheter som finns till smarta ekonomiska transaktioner — de kan låna pengar som snabbt sjunker i värde och placera i sådant som snabbt stiger i värde. Inflationens allra värsta följd är kanske just att den skapar orättvisa. Och när allt fler människor upplever den orättvisan undergrävs en del av den solidaritet och den moral som behövs i varje samhälle. Själva förtroendet för samhällssystemet kan börja svikta, och det är verkligen en allvarlig sak. Om inflationen är snabbare hos oss än i andra länder, får det naturligtvis betydande återverkningar på hela ekonomin. Riksbankschefen varnade i sitt anförande vid Bankföreningens årsmöte för att Sverige får en kostnadsstegring som försämrar vår konkurrenskraft i förhållande till de större industriländerna, framför allt Västtyskland men också andra. Det vore naturligtvis mycket allvarligt, särskilt som det nu står klart att vi måste exportera betydligt mer de närmaste åren för att klara vår bytesbalans. I själva verket måste ju den svenska exporten kraftigt överstiga importen, eftersom tjänstenettot blir alltmer negativt. Också konjunkturinstitutet varnar i sin höstrapport för att Sverige kan komma att förlora marknadsandelar genom att kostnadsläget drivs upp snabbare här än i konkurrentländerna. Det är två huvuduppgifter som här träder fram, och dem skulle jag gärna vilja resonera med finansministern om litet mera avspänt än bara genom att vi upprepar gamla påståenden. Vi måste skapa bästa möjliga förutsättningar för en avtalsrörelse 1977 som håller sig inom de samhällsekonomiska ramarna och inte dramatiskt försämrar Sveriges konkurrensläge gentemot andra industriländer. Trots vad herr Sträng sade menar jag att regeringen i god tid — redan tidigt på sommaren 1976 — bör ordna överläggningar med arbetsmarknadens parter för att diskutera den ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna för en avtalsrörelse som blir förenlig med samhällsekonomisk balans. Här är herr Sträng i sitt svar, som jag tackar honom för, mycket pessimistisk. Han säger att han har gjort desperata ansträngningar som har misslyckats. Men kan det inte bero, herr finansminister, på att de kommit för sent och för tätt inpå själva avtalsrörelsen, på att man inte har varit ute i tillräckligt god tid? Det är just sådana stabiliseringspolitiska konferenser som finansutskottet i sitt betänkande 1975:1 talar om, och det kan inte finansministern vifta bort som om det bara vore jag som skulle ta upp det här. Finansutskottet säger: ”Att skapa ett forum för samråd och information beträffande konjunkturläge, den allmänna ekonomiska sivuationen, de fördelningspolitiska målen och lönepolitiska frågor under beaktande av den samhällsekonomiska balansen är enligt utskottets mening av stor betydelse om förberedelse och genomförande sker i god tid före en kommande avtalsrörelse. —-—-- med den inflationstakt som blivit en besvärande realitet har betydelsen av ett sådant forum i kampen mot inflationen snarast fått ökad betydelse.” Det här är riksdagens beslut 1975, och det kan inte finansministern i en minoritetsregering bara vifta åt sidan. Naturligtvis är det nödvändigt att staten på sin sida gör vissa utfästelser, att den är beredd att vidta sådana åtgärder att löntagarna tillförsäkras en hygglig inkomstutveckling på annat sätt än genom inflationsdrivande lönelyft. Framför allt måste marginalskatten sänkas i de breda löneskikten i den mera varaktiga skatteomläggningen för 1977 och framåt, och den lägre marginalskatten skall helst inflationsskyddas. Nu invänder herr Sträng: Skall vi börja det här resonemanget med att diskutera sådant som är rent kontroversiellt mellan oss? Och så hänvisar han till min interpellation. Men, herr Sträng, det står faktiskt i den: ”De överläggningar inför varje ny förhandlingsomgång mellan arbetsmarknadens parter som folkpartiet argumenterat för bör därför fortsättningsvis vara frikopplade från diskussion om nya skattereformer.” Det var alltså ett misstag av finansministern. Den polemiken gick inte hem. Det är däremot självfallet, herr Sträng, att finansministern i en sådan konferens bör ha sin målsättning någorlunda klar och att vi här kan resonera om den.

Inte minst av rättviseskäl måste t.ex. villkoren för småspararna förbättras. Vi tog ett steg framåt genom Haga I-överenskommelsen, där vi fick igenom att sparavdraget i deklarationen fördubblas fr.o.m. i år, alltså till 800 kr. för ensamstående och 1 600 kr. för makar. Det har den effekten att många vanliga småsparare slipper att som nu betala skatt på en ränta som inte ens motsvarar penningvärdets fall. Här kommer min andra fråga till finansministern. Jag har ett citat som är mycket färskt och som jag skulle vilja pröva på finansministern. Det lyder: ”I längden duger det inte att inflationen är större än sparräntan och att den reella räntan därigenom blir negativ. Vi måste hitta en metod att skapa positiv realränta.” Den som sade det var statsminister Palme enligt ett tidningsreferat från ett framträdande vid Sparfrämjandets 50-årsjubileum häromveckan. Det vore bra att få veta om finansministern har samma uppfattning och om finansministern i så fall är beredd att föreslå värdesäkra sparkonton för småsparare, där en särskild årlig premie fyller ut klyftan mellan inlåningsränta och prisstegringstakt. Om det blir ont om tid så kan finansministern nu ta nästan tre av mina minuter, som jag skall be att få lämna över.